Herr talman! Eftersom det här gjorts gällande att de föreslagna skattehöjningarna skulle vara en följd av regeringens tidigare misstag vill jag säga några ord mera allmänt, innan jag går in i detalj på förslaget. De i skattepaketet föreslagna skattehöjningarna är betingade av det kärva budgetläget. Trots hårda prutningar på många anslagsäskanden har statens upplåningsbehov beräknats till omkring 2 miljarder kronor, och en sådan upplåning har varken utskottsmajoriteten eller oppositionen funnit försvarlig. För att begränsa efterfrågeökningen och skapa utrymme för industriell investering har regeringen ansett en skärpning av beskattningen nödvändig, och det har också samtliga utskottsledamöter varit eniga om. De föreslagna skattehöjningarna kommer att inbringa bortät 1,5 miljard kronor, men trots detta och trots ytterligare 160 miljoner i inkomstförstärkning på annat sätt uppskattas statens lånebehov för nästa budgetår till 1100 miljoner kronor, vilket är ungefär 400 miljoner mindre än för innevarande år. Herr Gustafson i Göteborg sade att oppositionen godtar denna proposition, men att det inte innebär att man godkänner regeringens politik — och naturligtvis ännu mindre regeringens program. Orsaken till att vi accepterar propositionen är att vi måste ställa regeringens misstag till rätta, framhöll herr Gustafson. Men när utskottet diskuterade dessa frågor, sade en ledamot från mittenpartierna att vi ju i stort sett allesamman har varit med om att fatta alla beslut och medverkat till den utveckling vi haft. Så är det väl också. De problem som vårt land nu brottas med är internationella. I Västtyskland har man omkring 700 000 arbetslösa och i England 600 000. I en interpellation den 8 februari frågade herr Ohlin statsministern om dessa problem, och hans frågor var därvid uppdelade i åtta punkter, varav inte mindre än fyra just berörde de internationella svårigheterna. Herr Ohlin framhöll i den första punkten att en orsak till problemen är konjunkturdämpningen i Västeuropa. Som punkt nummer två talade han bl.a. om Ööverinvestering i vissa industrier i Västeuropa. Den tredje punkten angav han vara kvantitativa importrestriktioner av de stora industristaterna gentemot låglöneländernas export av textiloch konfektionsartiklar. Som en fjärde orsak betraktade han de subventioner som förekommer i utlandet, t.ex. inom varvsinidustrien, i form av lågräntekrediter. »Krisen för Uddevallavarvet är inte opåverkad därav», sade herr Ohlin. Men givetvis drog han också samma litanior som herr Gustafson i Göteborg gjorde i början av sitt anförande i dag. Obestridligt är dock att de fyra punkter som herr Ohlin pekade på är de väsentliga orsakerna till de problem vi i dag brottas med. Den strukturrationalisering som nu sker i vårt land har ju sin motsvarighet i alla andra industriländer. I Amerika lär människorna i genomsnitt bo endast fyra, fem år på samma plats. Där har man alltså järnhårt drivit denna politik med strukturrationalisering; man har slagit ihop företagen och skapat stora företag som bättre kunnat konkurrera med utlandet. Men även Amerika lär ge subventioner liksom många andra industristater i Europa. Vi har i vårt land kunnat skryta över en högt rationaliserad industri. Vi har satsat mer av bruttonationalprodukten på att skapa ett högrationaliserat näringsliv än något annat land i världen — med undantag för Norge under en tid då detta land fick hjälp av Amerika. Så har det varit i många år, och vårt problem ligger således snarare däri att vi trots den höga rationaliseringen har för små enheter inom vårt näringsliv jämfört med andra moderna industristater. Visst kan man, som oppositionen gör, klandra förhållandena i vårt land och säga att de är orsakade av regeringens politik. Jag vågar emellertid påstå att vi står oss gott vid en jämförelse med andra industriländer. Men därom ger oppositionen ingen information åt det svenska folket. Nu tycks vi ha passerat vågdalen, och arbetslösheten minskar. Jag tror att om inte oppositionen som vanligt för popularitetens skull bromsar och försöker hindra regeringens åtgärder för att skapa ekonomisk balans, bör vi ha goda utsikter att klara även dagens problem. Herr talman! Jag skall inte längre uppehålla mig vid dessa allmänna synpunkter utan övergår till detaljproblemen. Jag skall inte räkna upp alla skattehöjningar i paketet — de är väl kända vid det här laget. Men låt mig uttala min tillfredsställelse över att låglönegrupperna hålls skadelösa på en väsentlig punkt, nämligen i fråga om folkpensionsavgiftens höjning med 1 procent.

För övriga blir det en skattehöjning med 300 kronor, vilken inträder vid inkomster över 40 000 kronor. Herr talman! På tre punkter i sakfrågorna är utskottet oenigt — annars är vi ju rätt så eniga. Det gäller fordonsskatten, ortsavdraget för folkpensionärer och nedsatt skatteförmåga för handikappade. På den sistnämnda punkten har socialdemokraterna en reservation. Låt mig, herr talman, börja med fordonsskatten. Den höjning på 50 procent som här föreslås betingas av att de nuvarande skattesatserna har stått oförändrade sedan 1954, trots att penningvärdet har förändrats till det sämre med 59 procent. Genom att avgiften för omläggningen till högertrafik samtidigt tas bort utgör den totala skattehöjningen för vanliga personbilar 20—30 kronor per år. För Saab blir det t.ex. 29 kronor mer per år och för Volvo Amazon 22 kronor. Utskottet är enigt om denna höjning. Då det gäller den tunga trafiken har oppositionen en gemensam reservation med yrkande om skrivelse till Kungl. Maj:t angående »skyndsam utredning och förslag om sådan utformning av fordonsbeskattningen, att hänsyn tages till den yrkesmässiga lastbilstrafikens och busstrafikens kostnadsläge». Vi anser att det inte kan vara riktigt att vidtaga dessa förändringar av den nuvarande relationen i beskattningen av olika fordon. En utredning — 1965 års bilskatteutredning är ju redan i färd med att göra en översyn av vägtrafikbeskattningen, och då vore det, såvitt jag förstår, att slå in öppna dörrar att begära en ny utredning. Att problemet är omfattande och mycket komplicerat framgår också av att oppositionen inte vågar föreslå att riksdagen skall fatta beslut om någon omfördelning av relationerna härvidlag utan nöjer sig med denna skrivning om utredning av frågan. Utskottet förnekar inte att den procentuella höjningen medför en merbelastning för lastbilsägarna. Jag föreställer mig att särskilt de mindre företagen på detta område har det svårt — bärkraften ligger på gränsen, och nu blir det en ytterligare pålaga. Detta är vi väl medvetna om. Men om man ställer denna skatt i relation till de sammanlagda fraktinkomsterna för beställningstrafiken med lastbil finner man att ökningen för den tunga trafiken kan beräknas till 3 procent. Det säger väl något om relationerna. I samband med behandlingen av detta problem har utskottet tagit ett initiativ beträffande skatteuppbörden. För närvarande kan man i vissa fall få anstånd intill utgången av augusti månad med erläggande av den del av fordonsskat ten som överstiger 2000 kronor, dock endast med högst hälften av den totala skatten. Höjningen av skatten kommer genom denna bestämmelse att medföra att framför allt ägare av tyngre fordon kan få svårigheter att i förskott erlägga skatten. Utskottet finner det därför skäligt att fordonsskatten för de tyngre fordonen får delas upp på ett lämpligt antal betalningsterminer, under hela året, och vi förutsätter att Kungl. Maj:t beaktar detta och meddelar ändrade bestämmelser med verkan från och med år 1968. Som bekant utgår statsbidrag till busslinjetrafiken på landsbygden. Några motionärer har påpekat att den av föregående års riksdag beslutade höjningen av drivmedelsskatterna i förening med den nu föreslagna höjningen av fordonsskatten sammanlagt belastar den = bidragsberättigade busstrafiken med belopp som överstiger bidragsanslaget. Vi inom utskottet finner det uppenbart att ifrågavarande skatteskärpningar måste inverka på anslagens storlek. Vi förutsätter därför att statsutskottet vid sin bedömning av anslagsfrågan tar skälig hänsyn till de påtalade skatteeffekterna. Jag vill personligen kraftigt understryka detta, och vi är väl alla medvetna om svårigheterna för busslinjetrafiken på landsbygden. Högern återkommer med sina yrkanden om höjda ortsavdrag för folkpensionärer. Denna fråga har ju diskuterats under flera år här i kammaren, och det finns ingen som inte förstår att folkpensionärerna bör stimuleras att fortsätta i aktivt arbete. Ingen har heller förnekat att de nuvarande bidragen av olika slag till folkpensionärer medför att viss del av inkomsten kan gå förlorad för en folkpensionär. Jag vill dock erinra om att enligt riksskattenämndens anvisningar till skattemyndigheterna kan en ensamstående pensionär, som fr.o.m. den 1 juli får 4 840 kronor i pension, ha 2000 kronor i bostadstillägg och därutöver en sidoinkomst på 2 000 kro nor utan att ett enda öre dras i skatt. Vederbörande kan alltså ha cirka 9 000 kronor i inkomst utan att behöva betala skatt, om riksskattenämndens anvisningar följes. Ett gift par, som får 7 540 kronor i folkpension och har 2 000 kronor i bostadstillägg, kan ha en sidoinkomst på 3 000 kronor — alltså mellan 12 000 och 13 000 kronor i sammanlagd inkomst — utan att behöva betala ett öre i skatt. Ärade kammarledamöter! Jag har full förståelse för folkpensionärernas problem, men det finns hundratusentals barnfamiljer i detta land som trots barnbidragen har lägre standard än många folkpensionärer har. Med detta konstaterande kommer vi emellertid tyvärr inte ifrån problemet att det kan vara föga lönande för folkpensionärerna att fortsätta förvärvsarbete. Men problemet ligger kanske inte direkt på skatteplanet, utan mer på bidragssidan. Hustruoch bostadstilläggen är ju inkomstprövade och när folkpensionerna kommer över en viss inkomstgräns minskas dessa tillägg vilket kan kännas som en oerhörd skatteökning. Det vore enkelt om detta problem kunde lösas genom en höjning av ortsavdragen, men det skulle få konsekvenser som vi inte önskar. Det finns nämligen i vårt land hundratusentals folkpensionärer som har höga inkomster av tjänst eller av pension från tidigare anställning. Man frågar sig vad man skapar för rättvisa, om man ger dem som har mycket stora inkomster en skattelättnad som andra inte kan tillgodogöra sig. Kunde man avskilja dem som endast har folkpension och de bidrag jag här nämnt vore problemet enklare. Men det kan inte vara en riktig lösning att alldeles oavsett hur stora inkomsterna är ge skattelättnad enbart därför att vederbörande blivit pensionär eller fyllt 67 år. På grund av dessa omständigheter och också därför att en höjning av ortsavdragen skulle innebära betydande skattebortfall avstyrker utskottet motionen i denna del. Folkpensionärerna kommer dock enligt propositionen att bli helt befriade från skatt till såväl stat, landsting som kommun, om de endast har inkomst från folkpension och kommunalt bostadstillägg. Därtill kommer det extra deklarationsavdraget för folkpensionärerna att höjas. Riksskattenämnden har för avsikt att utfärda nya anvisningar till årets taxering — de har ännu inte utkommit, men torde göra det i tid till skattemyndigheternas granskning av deklarationerna. Vi får alltså nya riktlinjer för beskattningen när det gäller nedsatt skatteförmåga hos folkpensionärer och hänsyn kommer därvid att tas till nyheterna i den här föreliggande propositionen. Jag vill också fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att utskottet begagnat sin förslagsrätt och framfört ett förslag till provisorisk lösning av problemet med folkpensionärernas sidoinkomster. Utskottet förordar en snar utredning av frågan om dessa inkomster och tänker sig därvid att man bör överväga någon form av definitiv källskatt. Enligt utskottets mening bör denna fråga lämpligen utredas av den pågående utredningen om definitiv källskatt. Vi anser att det inte bör möta några principiella betänkligheter att göra ett försök med denna grupp, innan det sker en övergång till mer allmän definitiv källskatt. Herr Gustafson i Göteborg frågade mig, om detta var hela utskottets mening och jag anser mig ha bemyndigande att deklarera att så är fallet. Även den ledamot i utskottet som är ledamot i utredningen om definitiv källskatt är helt med på att man skall försöka åstadkomma en snabbutredning och på försök tillämpa en dylik källskatt i fråga om folkpensionärerna. Herr talman! Vi hade trott att vi därmed skulle kunna skapa enighet inom utskottet om dessa problem, men frestelsen var tydligen för stor för högerns reservanter att inte spela med folkpensionärerna. Högern har alltså kommit med en reservation om höjning av ortsavdragen. Det är uppenbart att i detta sammanhang uppkommer även frågan om en omprövning av folkpensionärernas inkomstprövade förmåner. Detta problem är föremål för översyn av pensionsförsäkringskommittén. Herr talman! Det kanske även bör sägas några ord om den mycket intressanta centerpartimotionen om ett särskilt schablonavdrag vid kommunal taxering som motsvarar det avdrag som finns vid den statliga taxeringen. Detta är ett enkelt och sympatiskt förslag, som bara har det felet att dess genomförande skulle kosta två och en kvarts miljarder kronor. Detta blev tydligen väl starkt även för herr Vigelsbo och hans kamrater i utskottet. De har inte vågat yrka bifall till förslaget, utan nöjer sig med att ställa det på framtiden. Man vill dock inte erkänna fadäsen utan drar sig segrande tillbaka i en dimbildning, om jag så får uttrycka mig. Herr Eriksson i Bäckmora säger här att vi måste spara på statens utgifter och försöka bromsa Prisstegringarna. Detta sker samtidigt som centern kommer med ett förslag, som faktiskt ställer högerns förslag i skuggan i fråga om minskade statsinkomster. Tidigare har det talats om att högern gått hårdast fram, men nu är det, som Svenska Dagbladet säger, centerpartiet som man bör rikta sina ögon på. Centerpartiet anser sig också kunna inbilla svenska folket att vi skall kunna höja barnbidragen och samtidigt vidta en mängd åtgärder i skattesänkande syfte som innebär miljarder kronor i minskade inkomster för kommunerna och ökade utgifter för staten. Herr talman! Jag kanske bör inflicka några ord även om tobaksskatten, eftersom jag förstår att herr Rubin senare kommer att tala om denna. Utskottet har godtagit en höjning av tobaksskatten, men jag tror att jag å allas vägnar kan säga att detta inte har skett utan knorr. När man är ute efter inkomstförstärkningar, är det så lätt att kasta sig över just denna grupp av konsumenter. Så sker även denna gång. Men när vi inte funnit några andra utvägar, har vi accepterat en höjning. För min del vill jag ifrågasätta, om det är rättvist att på detta sätt ensidigt beskatta en viss grupp i samhället. Man må tycka hur illa man vill om rökning och tobaksbruk över huvud taget, men trots allt existerar detta bruk. Miljoner människor i detta land konsumerar tobak och därmed ådrar sig stora personliga utgifter. Man måste väl ändå realistiskt räkna med att tobakskonsumenterna inte kommer att sluta röka enbart därför att priserna höjs och därmed undandra sig den ökade belastningen. Det ligger ingen realism i ett sådant resonemang. Man räknar ju också med att tobakskonsumenterna kommer att röka som vanligt och att statsinkomsterna därför skall öka. Därmed blir varje höjning av skatten en höjning av konsumtionsutgifterna för alla tobaksbrukare. Det borde enligt min mening nu vara nog med att man går denna det minsta motståndets väg för att öka skatteinkomsterna. Detta tycks också vara utskottsmajoritetens mening, även om den kanske inte i allo gillar min motivering. Jag vill emellertid betona utskottsmajoritetens uttalade önskan att tobaksbeskattningen i fortsättningen utformas efter i förväg prövade principer om hur beskattningen bör fördelas mellan de olika varugrupperna och inte enbart med tanke på möjligheten att öka statsinkomsterna. Man får inte heller alldeles bortse från risken för ökad smuggling, om skatten på detta område undan för undan höjes. Slutligen har jag att som talesman för reservanterna under punkt D motivera Vi konstaterar i reservationen att statsmakterna under de senaste åren har visat allt större intresse för de handikappades speciella förhållanden. De statliga insatser som mera direkt tar sikte på dem kan det senaste budgetåret beräknas dra en kostnad av cirka 1300 miljoner kronor, en ökning med cirka 150 miljoner kronor. Av denna totalsumma utgår cirka 850 miljoner kronor i form av förtidspensioner, invaliditetsersättningar m.m. Liksom folkpensionärerna får de handikappade en standardhöjning den 1 juli. Anslagen till tekniska hjälpmedel, till invaliditetsförebyggande åtgärder m.m. ökas med 10 miljoner kronor till cirka 90 miljoner kronor. De erhåller dessutom stöd för utbildning, arbetsvård och bostäder på sammanlagt cirka 375 miljoner kronor. Från ATP beräknas i förtidspensioner till dem utgå 120 miljoner kronor, vartill kommer betydande insatser på handikappområdet från kommuner och landsting. Höggradigt rörelsehindrade kan befrias från fordonsskatt och även få återbäring av erlagd bilaccis. De kan också erhålla statligt bidrag motsvarande skattekostnaderna för viss mängd drivmedel. Handikapputredningen, som har i uppdrag att lägga fram förslag på en rad områden som berör sociala förmåner för handikappade, skall även pröva huruvida de skatterestitutioner som nu utgår lämpligen bör omläggas till stöd i form av direkta bidrag. Jag tror att det kan vara på sin plats att erinra om dessa hjälpåtgärder. De utgör säkerligen den riktigaste, rättvisaste och mest effektiva vägen att hjälpa de handikappade. Man bör inte heller glömma att invaliditetsersättning och invaliditetstillägg enligt lagen om allmän försäkring samt hemortsbidrag är skattefria. Jag vill vidare understryka vad vi anfört om att den skattskyldiges ekonomiska ställning bör vara avgörande för frågan om extra avdrag för nedsatt skatteförmåga skall medges. Det är väl ändå obestridligt att skatteförmågan för en människa med mera betydande inkomster knappast kan vara väsentligen nedsatt med mindre vederbörande fått vidkännas en avsevärt ekonomisk utgift. Visst kan i praxis bedömningen variera i enskilda fall, men man torde inte kunna påstå att den hittills varit restriktiv. Vi har tidigare påpekat att under speciella förhållanden extra avdrag har medgivits vid så höga årsinkomster som 30 000—40 000 kronor. Vad vi framför allt har velat framhålla och vad jag har understrukit är att stödet åt de handikappade i princip bör ges i form av direkta bidrag i olika former i stället för genom avdrag vid beskattningen eller genom andra skatteförmåner. Därigenom blir det övervägande = flertalet handikappade bäst hjälpta. Herr talman! Med detta yrkar jag således bifall till utskottets hemställan i samtliga punkter utom i punkt D, där jag yrkar bifall till reservationen nr 6 av herr John Ericsson m.fl.

Herr talman! Som regeringspartiets talesman tycker herr Brandt inte om att man kritiserar regeringen för dess politik. Det förstår jag, och det får man ta med gott humör. Herr Brandt säger att vi har varit med om vissa utgiftsbeslut. Ja, de utgiftsbeslut som vi har varit med om tar vi ansvaret för, men vi var t.ex. inte med att besluta om den ryckiga igångsättning förra året som jag nyss nämnde, och vi kan absolut inte ta ansvaret för att regeringspartiet har avslagit vårt program mot prisstegringar och för en sund ekonomi. Vi står oss gott i jämförelse med andra länder, säger herr Brandt. Ja, jag vet att finansministern inte tycker om jämförelser för enstaka år, men om man ser på de två senaste åren ligger vi i toppen när det gäller prisstegringar — det är bara ett land som har haft större prisstegringar än vi — och vi ligger i botten när det gäller produktionsökning, med bara ett land som har haft sämre utveckling än vi. Det tycker jag sannerligen inte är någonting som man kan skryta över. Jag går så över till de frågor som behandlas i betänkandet. Herr Brandt säger att fordonsbeskattningen inte är så farlig och att den nya skattehöjningen bara medför några procents ökning av transporttaxorna. I utskottet fick vi emellertid uppgifter, som inte har bestritts av någon, att resultatet av fordonsbeskattningens höjning blir en höjning av transporttaxorna med mellan 2 och 8 procent, beroende på fordonets karaktär. Det kan inte vara önskvärt. Vad vi framför allt vill understryka är att utredningen inte på något sätt får vara prejudicerad av den höjning som nu sker, utan att man verkligen måste undersöka denna sak. När det gäller tobaksskatten vill jag nämna för herr Brandt att också medicinska skäl har varit avgörande. Herr Brandt anförde ett exempel på att en folkpensionär kan ha 12 000— 13 000 kronor i inkomst utan att betala ett enda öre i skatt. Det måste vara ett utomordentligt sällsynt fall, och det är väl lika bra att vi gör klart nu, herr Brandt, att en ensamstående folkpensionär med 12 000—13 000 kronors inkomst får betala skatt och att det är mycket sällsynt att en gift folkpensionär med lika stor inkomst helt slipper skatt. Jag tycker inte att folkpensionärerna, som nu kämpar med svårigheter på grund av stora marginaleffekter, bör få det intrycket, att man kan ha inkomster på 12 000—13 000 kronor utan att behöva betala ett enda öre i skatt. För övrigt är jag tillfredsställd med att herr Brandt bekräftade att meningen är att göra en snabbutredning, så att det snart kan bli en ändring. Jag beklagar den socialdemokratiska reservationen beträffande de handikappade,. Det finns praktiska exempel, som utskottet för övrigt tidigare har nämnt, på att diabetiker och andra handikappade inte behandlas tillbörligt i skattehänseende.
Det var 59 000 när det var som mest.) Jag tackar så mycket för korrigeringen. Herr Brandt har kritiserat högerpartiets förslag om omedelbart införande av höjda ortsavdrag för folkpensionärerna. Jag vill bara säga att alla är överens om att vi inte kan fortsätta med den nuvarande formen av beskattning för pensionärerna utan att någonting måste göras. Det har ännu icke presenterats något förslag som varit genomförbart utöver det som högerpartiet har lagt fram i flera år. Nu säger man att det inte kan genomföras, eftersom man därmed skulle ge vissa folkpensionärer, som har stora inkomster vid sidan om, en alltför stor skattelindring. Jag vet inte enligt vilka mått herr Brandt räknar när han säger att det skulle gälla 100 000. Jag tror att han har gått ganska långt ner då, men det finns ju hundratusentals folkpensionärer i detta land som måste vara intresserade av att vid sidan av sina utgående pensioner kunna göra sig en liten extrainkomst, och det är för att göra detta möjligt för dem som vi menar att man väl får ta den olägenhet som det innebär att även ge någon litet större inkomsttagare bland folkpensionärerna ett något större ortsavdrag. Jag vill säga att detta inte kan vara omotiverat. Ofta inträffar det att äldre människor på grund av sjukdom och annat har dyrare levnadskostnader än man kanske normalt brukar räkna med. Detta förhållande har observerats även i andra länder och det finns länder där högre ortsavdrag lämnas för folkpensionärerna. Sedan skulle jag också vilja säga några ord om de handikappade, där genom lottning bevillningsutskottet har kommit att stanna inför ett förslag att tillstyrka bifall till en högermotion, vari vi begär att vid beskattningen större hänsyn skall tas till de handikappades problem. Jag vill understryka att det väl måste vara rimligt att ge just dessa personer ett extra skatteavdrag, alldenstund de när de skall delta i förvärvslivet onekligen är beroende av vissa hjälpmedel som gör att de åsamkas högre levnadskostnader än med dem jämförbara befolkningsgrupper.
Herr talman! Jag vill egentligen bara replikera herr Brandt på ett par punkter. Den första gäller motorfordonsskatten. Jag förstår att herr Brandt avsåg att argumentera emot vår reservation, men i verkligheten kom herr Brandt att stödja den, Jag skrev nämligen upp vad han sade: De mindre lastbilsföretagen har det svårt och får nu en ny pålaga som gör läget svårare. Ja, herr Brandt, det är precis vad vi har sagt i motionen och i reservationen! Vi anser att det är nödvändigt att få en översyn och en utredning av denna sak. Nu menar herr Brandt att 1965 års bilskatteutredning sysslar med det problemet, men såvitt jag kunnat underrätta mig gör utredningen inte det. Herr Brandt tröstar sig vidare med att man får dela upp skatten på flera perioder såsom utskottet har föreslagit, men, herr Brandt, skatten blir inte mindre därför att man får dela upp inbetalningarna på flera terminer, Herr Brandt säger att centermotionen om avdraget vid den kommunala inkomstbeskattningen är intressant. Ja, den är inte bara intressant, utan den är t.o.m. rättvis, Har herr Brandt någon uppfattning om låginkomstgrupperna i det här landet, tror jag han kan hålla med mig om att detta är en väg att verkligen komma till rätta med deras problem. Jag vill göra herr Brandt uppmärksam på att motionen inte hade något direkt yrkande på denna punkt, utan den begärde bara en utredning. Det var ingalunda under någon dimbildning som vi drog oss tillbaka från motionen i utskottet; vi har klart deklarerat vad vi vill, vi har nämligen med vårt yttrande velat hålla frågan levande. Vi anser den så viktig att den bör kunna lösas i en framtid, Att nuläget inte ger några möjligheter till en lösning är vi på det klara med, men det måste väl ändå vara möjligt att ställa upp några alternativ och göra upp planer även för framtiden, och det är vad vi har velat göra med vår motion.

Herr talman! Bara några få ord — andra talare efter mig kommer att behandla de problem jag här har berört. Beträffande fordonsskatten vill jag bara säga till herr Gustafson i Göteborg att procentsatserna självfallet varierar. Jag nämnde att genomsnittet är 3 procent, och det är obestridligt. Att sedan procentsatserna varierar är vi medvetna om, men vi kommer inte från problemet för den sakens skull. Jag vidhåller att den utredning som pågår har möjligheter att klara denna sak, och då kan det inte vara nödvändigt att skriva till Kungl. Maj:t för att begära en ny utredning. Beträffande folkpensionärerna vidhåller jag vad jag tidigare har sagt om riksskattenämndens anvisningar och om den «relation som råder — ifall man verkligen granskar problemet — mellan folkpensionärer och exempelvis barnfamiljer. Jag har noggrant studerat förhållandena i min hembygd och lätt kunnat konstatera vilken standard folkpensionärer i pensionärshem har i jämförelse med barnfamiljer, som är tvingade att bo i en större och dyrare lägenhet och har andra omkostnader. När dessa har betalat skatten har de oftast en lägre standard än folkpensionärerna.

Jag har alltså aldrig förnekat att hundratusentals folkpensionärer har det svårt i vårt land. Detta är emellertid ett problem vid sidan om; det är i samband med skattefrågan jag har gjort dessa jämförelser. Vad de handikappade angår har jag tagit kammarens tid i anspråk för att räkna upp alla de åtgärder som vi vidtar för att hjälpa dem. Jag vidhåller fortfarande att de handikappade som grupp betraktad är väsentligen mera hjälpta genom dessa insatser än genom ett bistånd skattevägen, som här föreslås. Centerpartimotionen går ut på att skapa ökad rättvisa, påstår herr Eriksson i Bäckmora. Det finns mycken orättvisa som vi skulle vilja avskaffa här i landet och många åtgärder som vi skulle vilja vidtaga för att skapa ännu större rättvisa, men inte anser vi att vi fördenskull så lättvindigt kan försämra budgeten med över två miljarder kronor.
Herr talman! Herr Brandt håller på att skapa myten om den i jämförelse med andra grupper välmående folkpensionären. Jag observerade emellertid att herr Brandt sade sig veta att det finns hundratusentals folkpensionärer som har det svårt här i landet. Det finns verkligen många som inte kommer in på pensionärshem eller ålderdomshem utan har det besvärligt på många sätt, och dem får vi inte glömma. I detta sammanhang är det angeläget att slå fast att redan nu en folkpensionär, som inte har någon annan inkomst än folkpension, är fri från beskattning. Vad som kan komma att hända genom den folkpartimotion som blivit tillstyrkt är att de orimliga förhållanden som råder i skattehänseende, dels på grund av bestämmelsernas utformning, dels på grund av den praxis som tillämpas av vissa taxeringsmyndigheter, kan undanröjas, så att vi kan åstadkomma en skälig behandling av folkpensionärerna i detta avseende. Det förhållandet, herr talman, att vi nu på olika sätt ger bidrag till de handikappade bör inte minska vårt intresse för att de skall få en rättvis behandling i skattehänseende. Det finns många fall där handikappade inte kan få de avdrag som de borde vara berättigade till på grund av de extra kostnader som deras handikapp medför. Jag nämnde tidigare t.ex. diabetikerna, som har haft stora svårigheter. Vissa förbättringar har nu skett, inte minst efter ett uttalande som gjordes av <bevillningsutskottet. Det finns sannerligen anledning att undersöka detta problem ytterligare, och jag vidhåller därför mitt yrkande om bi
Herr talman! Vi vill inte försämra budgeten med två miljarder kronor, säger herr Brandt. Det vill inte vi heller. Var kan herr Brandt i bevillningsutskottets betänkande läsa ut att centern önskar försämra budgeten med två miljarder kronor? Men, det är en medveten förvrängning, som saknar stöd i verkligheten, fördenskull kan vi väl inte avstå från de reformer som vi ändå anser vara nödvändiga. Enligt vår åsikt får vi genomföra dem när det finns resurser till det. Herr Brandt kan inte bestrida det riktiga i att man också tilllämpar ett schablonavdrag vid den kommunala inkomstbeskattningen liksom vid den statliga, om man är besjälad av en vilja att verkligen lösa låginkomstproblemet, vilket jag hoppas att herr Brandt är.
Herr talman! Som herr Gustafson i Göteborg påpekade försökte herr Brandt intala kammarens ledamöter att vi skulle ha ganska välmående folkpensionärer i det här landet, men jag tror inte att det räckte ens med detta. Herr Brandt försökte också göra gällande att vi har ganska välmående handikappade människor på grund av alla de förnämliga åtgärder av olika slag som har vidtagits. Vi har ingenting emot vad som görs på detta område, men vi har krävt att det också skapas skatterättvisa för de handikappade. Det torde i alla fall inte kunna förnekas av någon att en handikappad person har betydligt större kostnader för intäktens förvärvande än en människa som är helt frisk. Kammarens ledamöter kanske erinrar sig att vi hade en kamrat här i kammaren för några år sedan som var synnerligen svårt handikappad. Ingen av oss kan väl förneka, att han hade betydligt svårare att fullgöra sitt uppdrag här i riksdagen än vi andra som inte råkat .ut för en sådan olycka. Enligt skatteförordningarna kunde han emellertid inte få göra några som helst avdrag med anledning av sitt handikapp. Det måste vara rimligt att man vid en jämförelse av inkomsttagare i samma läge också försöker åstadkomma likställighet i fråga om beskattningen för de människor som så ytterligt hårt har drabbats av olika former av handikapp.

Herr talman! Jag förstår att det kan ligga nära till hands att försöka inbilla människorna att socialdemokraterna inte vill bevaka folkpensionärernas intressen. Jag vill därför starkt understryka att det beträffande folkpensionärernas standard — såväl i fråga om folkpensioner som ATP — är socialdemokraterna som tagit initiativet och att det ursprungligen endast är deras märke på dessa reformer. Det är emellertid nu inte fråga om någon diskussion om folkpensionärernas standard utan det rör sig här om en skattefråga. Det gäller om vi skall ge de folkpensionärer ytterligare förmåner som har de största inkomsterna, ty de som bara har folkpensionen att leva på har ingen reveny av den skattereformen genom högerns reservation. Jag vill klart säga ifrån att det inte skall kunna sägas att någon socialdemokrat motarbetar folkpensionärernas intressen. Vi är villiga att vara med att hjälpa folkpensionärerna, kanske mer än oppositionen. I varje fall vill vi inte höra talas om att socialdemokraterna, när vi ger denna hjälp, ställt till så, att oppositionen måste vara med och kratsa kastanjerna ur elden. Det är precis vad som skett tidigare liksom också i dag. Vi kanske har hjälpt folkpensionärer och andra så, att det också har uppstått vissa problem. Men då säger ni att det är regeringens misstag, fastän ni vill vara med och ta äran och påstå att ni varit med om att genomföra alltihop.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att de borgerliga partierna och inte minst mittenpartierna är ganska till freds med regeringens skattepaket. "Men att de skulle vara så till freds som framgår av denna debatt var något litet av en överraskning. Allra mest helhjärtad tycks uppslutningen vara kring förslaget om en höjning av omsättningsskatten. Som framgår av motionsredo : visningen i föreliggande utskottsutlå :tande har vi för vår del inte kunnat acceptera den väsentliga del av regeringens skattepaket i år som förslaget om en ytterligare höjning av omsätt "ningsskatten utgör. Då vi varit överens med regeringen om att statsinkomsterna måste höjas, har vi lagt fram för :slag om andra skattehöjningar, vilka emellertid inte behandlas i dag. Det gäller en viss höjning av förmögenhetsoch bolagsbeskattningen. Vi föreslår vidare, att den nuvarande omsättningsskatten görs likvärdig, så att den inte : som nu utgår med högre belopp på exempelvis livsmedel, skor och kläder än på investeringsvaror. Vi accepterar i princip inrättandet av en investeringsbank, och enligt vårt budgetalternativ kan större avsättningar göras till denna än enligt regeringens förslag. Det är framför allt av två skäl vi i förevarande läge motsätter oss en ytterligare höjning av omsättningsskatten. Prisutvecklingen måste stoppas med hänsyn både till inre och yttre förhållanden. Inflationen urholkar löner och sociala bidrag och drabbar hårdast vissa grupper, låglönegrupperna och barnfamiljerna. I diskussionen ömmar alla — speciellt mittenpartierna — för barnfamiljerna, men de är ändå med på att höja priserna och har ingenting att samtidigt föreslå som kompen sation. En medveten höjning av den generella prisnivån genom beskattning av alla konsumtionsvaror utan urskiljning — vare sig det gäller nödvändighetsvaror eller ej — kan vi inte acceptera, allra helst som de som drabbas inte får någon egentlig kompensation via den direkta beskattningen eller i form av höjda barnbidrag. Det borde enligt vårt sätt att se i nuvarande läge finnas reella förutsättningar att i huvudsak stoppa prisstegringen. Ett villkor härför är naturligtvis att staten inte via beskattningen driver upp priserna. Inom parentes vill jag säga, att vi av statsfinansiella skäl och eftersom det inte rör sig om en nödvändighetsvara ansett oss nödsakade att acceptera den föreslagna höjningen av tobaksskatten.

Kostnadsnivån inom landet påverkar givetvis våra exportmöjligheter — den otillfredsställande handelsbalansen är ett av alla erkänt problem av första ordningen. Vi är självfallet medvetna om att lösningen på detta problem måste sökas också på annat håll; jag syftar på en fortsatt strukturrationalisering och teknisk utveckling. Men den allmänna prisoch kostnadsutvecklingen är därför inte av ringa betydelse. Vi vill över huvud taget ha en annan ekonomisk politik i många stycken. Vi förnekar inte att regeringens ekonomiska utspel i år — detta gäller framför allt den beramade investeringsbanken — uppvisar vissa nya drag. Men då det gäller inflationen och möjligheterna att göra någonting åt den tycks regeringens fatalism vara obeveklig. Denna fatalis tiska politik kommer att öka de ständiga bekymren beträffande urholkningen av de sociala förmånerna, statens av inflationen betingade automatiska utgiftsstegringar och beträffande låglönegrupperna, för att nämna några av de viktigaste avsnitten. Det alternativ till skattepolitiken som vi anvisat skall jag, som jag förut sade, inte närmare gå in på i dag, alldenstund utskottet inte har gjort det; det skall behandlas vid ett annat tillfälle. Herr talman! Beträffande andra lagutskottets utlåtande nr 2, som behandlas samtidigt med förevarande betänkande från bevillningsutskottet, vill jag uttala min sympati för reservationen av herr Svensson i Kungälv. Det beror emellertid inte på att han hängt upp den på motionsparet 1:627 och II:783. Jag tycker inte att man skall sammankoppla en ytterligare differentiering av folkpensionsavgiften med behovet av ökade anslag för SIDA:s verksamhet. Vi har i annat sammanhang yrkat på väsentligt högre anslag till u-landshjälpen samt också i vårt budgetalternativ anvisat medel härför. Att specialbestämma vissa skattemedel tycker jag är en oriktig princip, allmänt sett. Däremot kan en höjning av folkpensionsavgiften för större inkomsttagare vara motiverad av rättviseskäl. Jag tror att fjolårets höjning av lönerna i många välbetalda yrken kan vara en godtagbar motivering för en höjning av folkpensionsavgiftens maximibelopp utöver vad som förutsätts i regeringens förslag. Av detta skäl kan jag alltså rösta för den reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets förslag med den ändring däri som föranleds av bifall till motion II: 709 med yrkande om avslag på Kungl. Maj:ts förslag om höjning av omsättningsskatten.

Herr talman! Bevillningsutskottet bar ju ännu inte tagit ställning till de di rekta skattesatserna. Först i maj kom-- mer vi att få möjlighet att överblicka hur debet och kredit går ihop i de förslag som vi och andra har lagt fram. Den stora skattedebatten kommer att äga rum i samband med behandlingen. av kompletteringspropositionen i maj månad. Det finns emellertid ändå skäl att i varje fall i korthet nu anföra några : allmänna skattesynpunkter, eftersom både den socialdemokratiska majoriteten och folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet har »tjuvstartat» genom sina uttalanden om att det. är omöjligt att »nu binda sig» för några justeringar av marginalskatterna. Det är ett säreget uttalande man gör, eftersom man på det sättet binder sig och föregriper den realdebatt som sedan skall äga rum i bevillningsutskottet med anledning av de skatteförslag som lagts fram. Enligt den socialdemokratiska majoritetens förslag i bevillningsutskottet skulle finansministerns förslag betraktas som ett led i den »reformering» av, beskattningssystemet som påbörjades genom införande av den allmänna varuskatten. Reformerna syftar till att »anpassa skattesystemet till de förändrade förhållandena i samhället och åstadkomma en mer rättvis och rationell för-: delning av skattebördan», säger man.. Jag undrar emellertid, herr talman, om författarna själva verkligen menar vad de har skrivit i utskottets utlåtande. Det kan ju knappast vara fråga om en reformering av vårt skattesystem. Jag skall ta ett par exempel. Den från skattelogiska och skattetekniska synvinklar högst besynnerliga användningen av de schabloniserade. kommunalskatteavdragen för att undvika alltför stötande konsekvenser av. skattehöjningarna kan väl ändå inte betecknas som en reform av vårt skatte-, system. Det förslaget är illa genomtänkt och illa förberett och har lett till att t.o.m. den annars högst konungsliga delen av bevillningsutskottet har ansett sig vara tvungen att justera finansministerns förslag för att få bort de mest orimliga konsekvenserna. Trots detta kvarstår vissa oegentligheter. Och, för att fortsätta exemplifieringcen, inte kan det väl sägas höra till vanligt språkbruk att kalla det för en reform som under de senaste åren har skett med folkpensionsavgiften och avskaffåndet av avdragsrätten för den avgiften? Slutligen kan det väl heller inte sägas vara en reform av skattesystemet att man, som nu sker, skärper progressiviteten i ett skattesystem som i stort sett är mera progressivt även i bottenoch medelinkomstlägena än skattesystemen i andra med oss jämförbara länder. Jag tror man skall tala tyst om reformer i detta sammanhang. Här är det helt enkelt fråga om att den socialdemokratiska utgiftspolitiken under många år har försatt oss i en situation, som finansministern själv brukar karakterisera så, att vi lever över våra tillgångar och drar växlar på framtiden. Den situationen har medfört behov av sådana skattehöjningar, att de helt enkelt måste tas ut på sådana punkter där detta är praktiskt möjligt och där höjningarna förväntas medföra minsta motstånd. Man tar helt enkelt ut vad man kan ta ut, oberoende av logiken i skattesystemet. Självfallet är det önskvärt, säger den socialdemokratiska majoriteten i bevillningsutskottet, att åstadkomma ytterligare lättnader i den direkta beskattningen — men bara för »mindre inkomsttagare». Folkpartiets och centerpartiets ledamöter gör samma deklaration men anser det i och för sig önskvärt att skattelättnader genomföres även »för medelstora inkomsttagare». Men såväl socialdemokrater som centerpartister och folkpartister är överens om att utrymmet för sådana skattelättnader är mycket begränsat — som det heter — och att man inte nu kan binda sig för sänkningar av den direkta be skattningen som går utöver förslagen i propositionen. Detta eniga konstaterande görs alltså nu av företrädare för partier, som i allmänna Sskatteberedningen också var eniga om att en omfördelning av beskattningen från direkta till indirekta skatter var önskvärd och att en dämpning av progressiviteten borde eftersträvas. Nu har det visserligen gått några år sedan allmänna skatteberedningen lade fram sitt betänkande, men vad som skett sedan dess är ju att den direkta beskattningens verkningar har blivit än mera kännbara och att progressiviteten icke har mildrats utan tvärtom skärpts under åren. Man frågar sig vad som ligger bakom den passivitet som kommer till uttryck varje gång som man vill diskutera en marginalskattereform. Inte ens det mest blygsamma försök att ta itu med marginalskattesystemet är regeringen tydligen beredd att göra. Hur skall den ekonomiska situation se ut, i vilken man är beredd att ge skattebetalarna någon förhoppning om att marginalskatteproblemet skall angripas? I dag toppar Sverige utan tvivel OECD:s skattestatistik. Vi har högre direkta skatter än något annat med oss jämförbart land, och vi har en marginalskatt som i varje fall i de skikt där en mycket stor del av de svenska hushållen befinner sig berövar inkomsttagarna en alltför stor del av varje nyförvärvad hundralapp. Det kan finnas skäl att påminna om att en löntagare i 395 000-kronorsklassen här i Sverige får avstå ungefär 50 kronor av varje hundralapp han förtjänar, medan hans motsvarighet i England avstår bara 32 kronor. I Tyskland lämnar han i skatt ifrån sig 28 kronor, i Förenta staterna 20 kronor och i Frankrike 18 kronor. Skillnaden är alltså högst betydande. Den indirekta omsättningsskatten har nu passerat den nivå som man tidigare ansåg utgöra den övre gränsen för en omsättningsskatt av det slag som vi har i Sverige. Det råder väl inte något tvivel om att höjningen av omsättningsskatten kommer att ytterligare skärpa de svårigheter i kostnadshänseende som det svenska näringslivet har att brottas med i konkurrensen med utländska företag.

Den kommunala utdebiteringen har fördubblats sedan 1950-talets början. Den är i dag nära 19 kronor i genomsnitt. 20 kronor är den övre gräns som finansministern själv har brukat tala om. Herr talman! Skatterna har i dag nått en sådan höjd, att beskattningen enligt vår mening i stor utsträckning har förlorat sin betydelse som ett tjänligt konjunkturpolitiskt instrument. Dessutom har skatterna kommit att utöva en direkt hämmande inverkan på den fortsatta välståndsutvecklingen. Genom de prisoch lönestegringar som under den socialdemokratiska maktutövningen i så hög grad karakteriserat den svenska samhällsekonomien konfiskerar våra skatter automatiskt en allt större del av de enskilda hushållens arbetsinkomster. Det förhållandet utgör ett av skälen — kanske rentav det viktigaste — till att vi i högerpartiet så envist håller på kravet på en skattereform. En sådan skattereform skulle nämligen, menar vi, utgöra ett viktigt led i den ekonomiska antiinflationspolitik som allt fler löntagare i detta land nu ropar efter. Allt flera har nu börjat få ett klart begrepp om »giftcirkeln» i den svenska samhällsekonomien. De olika elementen går in i varandra. Stigande priser, högre skatter, högre löneanspråk, därmed högre kostnader och på nytt stigande priser, stigande kostnader, fortsatt inflation och till slut försämrad konkurrenskraft för våra företag dels här hemma i förhållande till de företag som säljer på den svenska marknaden och dels utomlands i förhållande till de företag som vi konkurrerar med ute på exportmarknaderna. Enligt högerpartiets uppfattning är det uppenbart att en marginalskattereform skulle stimulera till nya arbetsinsatser, till nya initiativ, till ökat sparande och skapa förutsättningar för en lugnare löneutveckling. Det viktigaste kanske är att den skulle uppfattas som ett tecken på att myndigheterna nu äntligen var beredda att bryta giftcirkeln. Det är mot denna bakgrund väsentligt — det understryks också i det särskilda uttalande som högerpartiets ledamöter i bevillningsutskottet har gjort — att strävandena inriktas på en omfördelning från direkt till indirekt skatt. Som inledning till en dylik reform bör en sänkning av marginalskatten kunna genomföras redan nästa år med tyngdpunkten förlagd till mellanskikten, de skikt alltså där progressiviteten i dag känns hårdast och där följaktligen en sänkning skulle få de mest positiva — i varje fall psykologiskt mest positiva — konsekvenserna. Som jag inledningsvis framhöll, herr talman, kommer detta avsnitt av skattepolitiken att diskuteras i maj. Då kan vi mot varandra ställa skattesänkningsförslagen och de olika besparingsåtgärder som högerpartiet och andra partier har lagt fram. Att jag ansett mig tvingad att ta upp frågan redan i dag beror, som jag nyss framhöll, på att de övriga tre demokratiska partierna har sagt att de icke nu kan binda sig för en marginalskattereform, medan vi hävdar att en sådan reform kan och bör genomföras redan under budgetåret 1967/68. Vi är självfallet medvetna om att det inte är någon stor reform som vi talar för, men den är början till en ytterligare reformering. Och till bilden hör som ett självklart komplement förslaget om att mervärdeskattefrågan skall föras fram till en lösning så snabbt att vi kan få ett nytt skattesystem redan den 1 januari 1968. Dessa åtgärder kan genomföras om viljan finns.

Herr talman! Efter det anförande, som herr Bohman nu hållit, finner jag det angeläget understryka det faktum, att de tre oppositionspartierna är överens om att begära en skattereform med mervärdeskatt och med en sänkning av marginalskatterna. Vi har därvidlag också åberopat allmänna skatteberedningens förslag, även om detta givetvis nu måste modifieras på grund av vad som hänt sedan förslaget avgavs. Det är alltså angeläget att klargöra, att de tre oppositionspartierna är överens om allt detta. På vilka punkter skiljer sig då våra meningar? Jo, högern anser att denna skattereform skall genomföras redan den 1 januari nästa år. Det är mycket egendomligt att högern gör detta uttalande samtidigt som partiet åberopar allmänna skatteberedningen. I allmänna skatteberedningens förslag ingick ju också frågan om socialavgifternas behandling, och på grund av treårsavtalet går det inte rimligen att få till stånd en lösning i linje med allmänna skatteberedningens betänkande redan den 1 januari nästa år. Däri ligger motiveringen till att mellanpartierna anser att det kan föreligga svårigheter att genomföra en sådan skattereform redan nu. Men jag tycker inte att detta skall fördunkla det fak tum, att de tre oppositionspartierna är överens om angelägenheten av att få till stånd en reform så snart det är möjligt.

Herr talman! Först några reflexioner om de borgerliga partiernas och framför allt de bägge s.k. mittpartiernas inställning till årets finansplan och den ekonomiska politiken. De borgerliga partierna satsar ju hårt på att övertaga regeringsmakten efter 1968 års val. I den borgerliga pressen talas det vitt och brett om hur den socialistiska linjen i svensk politik skall brytas. Man använder väl just nu inte ordet vanstyre men ord som ligger närmast därintill. Det är ingen måtta på de väldiga förändringar som kommer att ske i politiken om det blir en borgerlig regering. Regleringssamhället skall bort — i stället skall komma ett samhälle med fri konkurrens och snabbt ökande framstegstakt. För de borgerliga väljare som eventuellt tagit dessa utfästelser på allvar måste mittpartiernas ställningstagande till årets budgetplan ha kommit som en antiklimax och en stor besvikelse. Det visar sig att enligt mittpartiernas mening skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk politik endast uppgår till några miljoner i en statsbudget som omfattar 36 000 miljoner kronor. Denna skillnad kan alltså endast mätas i delar av promille. Det är onekligen blygsamt. Denna obetydliga skillnad bör emellertid också vara en tankeställare för andra politiskt intresserade, t.ex. inom arbetarrörelsen. Det kan knappast bidraga till en stimulerande politisk debatt att skillnaden mellan regeringspartiets finansplan och förslagen från dem, vilka utmålar sig som opposition och alternativ till den sittande regeringen, är så liten. Ur allmän synpunkt måste det vara att föredra att det för väljarna finns klara och urskiljbara alternativ att ta ställning till. Politiken blir annars ett mörker där alla partier förefaller grå. Även på en annan punkt är de borgerliga partiernas position egendomlig. Jag tänker på ställningstagandet till den föreslagna investeringsavgiften på visst byggande, som kommer upp här senare på dagordningen men som jag vill kommentera något. De borgerliga partierna har alltid framställt sig som motståndare till fysiska och administrativa regleringar. De säger sig allmänt vara anhängare av generellt verkande metoder. När det gäller denna nya investeringsavgift föredrar emellertid de borgerliga en skärpning av nuvarande tillståndsgivning, om jag inte fattat dem fel. De avvisar däremot regeringens förslag om att komplettera tillståndsgivningen med den generellt verkande metod som investeringsavgiften utgör. Det är ett märkligt ställningstagande sett mot de borgerliga partiernas allmänna agitation. Det avslöjar att de i själva verket har en annan mening i sakfrågan. De vill inte gå med på att begränsa viss byggnation för att bereda plats för ökat bostadsbyggande. Men hur rimmar det med t.ex. folkpartiets försök att alltid framställa sig som företrädare för kraven om att det skall byggas mera bostäder? Här tycks det vara något fel i de borgerliga partiernas politiska logik. Herr talman! Jag vill gärna erkänna att vi för vår del varit tveksamma när det gällt förslaget om den nya investeringsavgiften. Det beror inte på att vi är motståndare till ökat samhällsinflytande över investeringarna och att samhället kan bestämma fördelningen av byggnadskvoten på olika objekt. Tvärtom är vi bestämda anhängare till ett sådant ökat inflytande. Men en investeringsavgift av den föreslagna typen kan bli ett led i en felaktig ransonering, nämligen en ransonering av kapitalistiskt slag som släpper fram dem, som har gott om pengar och kan betala av giften, men stoppar andra. En sådan ransoneringsprincip är felaktig och kan inte godkännas. Man måste också ställa frågan om det inte skulle varit möjligt att bygga ut systemet med tillståndsgivning så att det fått den hårda effekt man eftersträvar. Vi tror att finansministern överdrivit svårigheterna på denna punkt. Att vi ändå stöder regeringsförslaget har två orsaker: för det första att tillståndsgivningen blir kvar och vi alltså får ett dubbelt system för begränsning av mindre angeläget byggande; för det andra att systemet med tillståndsgivning hittills inte visat sig vara helt effektivt och kanske snabbast kan effektiviseras genom investeringsavgiften. Vi betraktar emellertid åtgärden som varande av tillfällig natur. Vi har från vår sida föreslagit ganska betydande förändringar i regeringens finansplan, men vi anser att det alternativ vi framlagt måste bedömas som mycket realistiskt. Det innefattar en omedelbar höjning av barnbidragen med 100 kronor om året och en ökning av u-landsbiståndet med 100 miljoner kronor. Däremot anser vi att man kan minska de militära anslagen med 350 miljoner kronor så att de penningmässigt kommer att uppgå till samma belopp som innevarande budgetår. En sådan åtstramning är motiverad av en rad skäl som det blir tillfälle att återkomma till vid de försvarspolitiska debatterna. På skattesidan vänder vi oss mot den ytterligare höjningen av omsättningsskatten. Vi vill i stället ha skärpningar av beskattningen på de stora förmögenheterna över 100000 kronor och av bolagens vinster. När det gäller förmögenhetsbeskattningen har jag inte hört någon argumentation mot vårt förslag. Det förefaller också mycket svårt att förklara 1 varje fall från de värderingar som omfattas av arbetarrörelsen -- varför man skall ytterligare skärpa skatten på exempelvis barnfamiljernas konsumtion men inte ta ut mera av de stora förmögenhetsägarna. Mot vårt förslag om en skärpt företagsbeskattning har finansministern anfört att tillfället är illa valt med hänsyn till det hårdare klimatet för företagarna. Utifrån det allmäna resonemang som finansministern utvecklade i finansplanen har jag emellertid svårt att förstå hans invändningar. Han talar där för en selektiv politik som möjliggör insatser för att möta de branschvisa svårigheter som föreligger och kan väntas uppkomma. Men just ur denna synpunkt måste det vara angeläget att samhället får ett större inflytande över hela investeringspolitiken. Detta går inte, om vinsterna stannar kvar hos företagen i betydande utsträckning och används för investeringar som varje bolag och varje företagare ur sin speciella synpunkt anser viktiga. Det är ett mera rationellt system att samhället tar hand om så stor del av vinstmedlen som möjligt och använder dem för investeringar på områden som det ur allmän synpunkt är viktigast att utveckla. Man kan emellertid inte ta hänsyn till regeringens skatteförslag utan att också se till hur skatterna fördelas och hur den allmänna utvecklingen av inkomster och förmögenheter har gestaltat sig. Det erkänns nu av alla att det under det senaste årtiondet inte skett någon inkomstutjämning samtidigt som de allra största förmögenheterna ökat mer än genomsnittet. De lägre inkomsttagarna får nu en mindre andel av inkomstsumman före skatt jämfört med för tio år sedan. De stora miljonförmögenheterna har ökat snabbt. Detta har skapat mycket allvarliga problem ur jämlikbetssynpunkt. Har då inte beskattningen verkat utjämnande? En sådan uppfattning förefaller högst diskutabel mot bakgrunden av det material som finns om skatteutvecklingen under de senaste årtiondena. Om vi undersöker skattetrvcket i procent av = bruttonationalinkomsten, fördelat på fysiska personer respektive företag, så visar det sig att detta undergått en betydligt kraftigare stegring för fysiska personer. Från 1950 till 1965 hade skattetrycket i procent av bruttonationalinkomsten för fysiska personer ökat från 6,1 till 18,9 procent, alltså en tredubbling. För företagen var motsvarande ökning från 1,4 till 2,5 procent, alltså mindre än en fördubbling. Disproportionen är slående. En annan jämförelse som avser förmögenhetsskatten! Dennas andel av statens totala skatteinkomster utgjorde budgetåret 1949 65 hade procentandelen sjunkit till 1,18. De stora förmögenhetsägarna svarar alltså nu för en avsevärt mindre andel av de samlade bidragen till statsinkomsterna. Det är också viktigt att jämföra utvecklingen av de direkta och de indirekta skatterna. De direkta skatterna har varit relativt oförändrade, mätt såsom andel av bruttonationalinkomsten. År 1955 utgjorde de 17,2 procent, år 1964 18,1 procent. De indirekta skatternas andel har däremot ökat oerhört kraftigt. år 1955 uppgick de indirekta skatterna till endast 2,1 procent av bruttonationalinkomsten, år 1964 till 12,6 procent. Det handlar alltså om en sexdubbling på ett årtionde. Det är fortfarande ett faktum att de indirekta skatterna hårdast drabbar de lägre inkomsttagarna. Indirekta skatter går väl för närvarande inte att helt undvika. De ökade statsutgifterna för viktiga ändamål måste täckas och andra skattekällor kan inte svara för hela bidraget. Men detta nödtvång är en sak — en helt annan sak är den direkta kurs på en skärpning av de indirekta skatterna som regeringen nu följt under ett årtionde. Det ligger ett fantastiskt avstånd mellan den kampattityd mot indirekta: skatter, som det socialdemokratiska partiet länge intog i sitt program, och den skrivning som bevill ningsutskottets socialdemokratiska majoritet nu gör. Man uttalar sig principiellt för en skärpning av den indirekta beskattningen. Tillåt mig bestämt protestera när man påstår att detta skulle leda till »en mer rättvis och rationell fördelning av skattebördan». Det är motsatsen man åstadkommer. Vårt parti har under de senaste åren accepterat vissa höjningar av den indirekta beskattningen, främst i form av omsättningsskatt, därför att vi inte sett någon annan väg att finansiera viktiga reformer när riksdagen avslagit våra förslag på skattepolitikens område. Skattetrycket och dess fördelning har nu emellertid utvecklas på ett sådant sätt att vi anser att man måste säga stopp. Det är möjligt att ytterligare skärpningar av de indirekta skatterna i framtiden anses nödvändiga för att klara viktiga statsutgifter. Den saken får man ta ställning till då. Men i dag är läget sådant att man måste ställa som ett bestämt krav: ingen ytterligare höjning av omsättningsskatten innan beskattningen skärpts på de stora förmögenheterna och på företagsvinsterna! Vi säger bestämt nej till den höjning av omsättningsskatten som nu föreslås. Den eventuella invändningen att vi därmed skulle försvåra för staten att skaffa medel till den näringspolitiska fonden vill jag genast ta upp. Vi anser det vara fel att öronmärka vissa skattehöjningar så att de skall användas för speciella ändamål. De skattehöjningar som vi har föreslagit på stora förmögenheter och på företagsvinster räcker för övrigt mer än väl till för att ge fonden en grundplåt. Denna skulle till och med bli större än vad regeringen har föreslagit. Det handlar alltså inte om ställningstagandet till fonden. Det handlar om fördelningen av skattebördan. På den punkten är det hög tid att vika av från den nuvarande kursen och i stället söka genomföra en demokratisk skattepolitik, som bättre fördelar bördorna efter bärkraft.

Herr talman! Med anledning av herr Hermanssons påpekande om bostadsproduktionen skulle jag vilja göra. följande kommentar. - Vår linje har varit dels att staten vida bättre än som skett kan utnyttja de pror duktiva resurserna, bygga mer med till; gängliga resurser, dels att man kan öka resurserna bl.a. genom att stimulera bostadssparandet. Vi anser det inte tillfredsställande att den statliga ledningen av bostadsbyggandet skötes på ett sådant sätt att vi nu har tusentals arbetslösa byggnadsarbetare, att man inte anpassar kredittillgången efter tillgången på byggnadsmöjligheter och att man klumpar ihop igångsättningen till några få månader mot årets slut, vilket alla erkänner leder till sämre förhållanden och lägre bostadsbyggande. Vi hävdar alltså att det på de av oss angivna vägarna är möjligt att få fram fler bostäder. Det är ganska intressant att herr Her: mansson i sitt resonemang förutsatte att det inte gick att göra något åt de brister som jag nämnde. De var tydligen väl förenliga med den planering, som jag trodde ingick i en kommunistisk åskådning. Det är mycket upplysande att herr Hermansson ställer så låga krav på den statliga insatsen inom bostadsbyggandet som han gör. För vår del anser vi det sätt varpå detta avsnitt av den ekonomiska politiken har skötts vara ytterst otillfredsställande,

Herr talman! Herr Ohlin begagnar tillfället att tala om någonting helt annat än den fråga som jag hade tagit upp i mitt föregående anförande. Vårt parti är också mycket kritiskt mot en del av den statliga bostadspolitiken, något som vi många gånger framfört här i kammaren, men det är inte den saken vi skall diskutera i dag. Jag tillät mig säga några ord om mittpartier nas ställningstagande till den föreslagna investeringsavgiften, som kommer upp på dagordningen litet senare, och jag ställde frågan, om inte bakom deras motstånd i själva verket låg en helt annan inställning i sakfrågan. Vill verkligen mittpartierna vara med om att begränsa det onödiga byggandet av bankpalats, bensinstationer och andra anläggningar, som mycket väl kan uppskjutas, och genom en sådan skärpt begränsning lämna plats för ett ökat bostadsbyggande? Sedan bör vi givetvis diskutera en mera rationell användning av resurserna inom ramen för detta ökade bostadsbyggande, men herr Ohlin kan inte komma ifrån den fråga jag ställde genom att bara diskutera det andra problemet. Det handlar också om fördelningen av tillgängliga resurser mellan bostadsbyggandet och andra byggnadsändamål. På den punkten förefaller det som om mittpartiernas och framför allt folkpartiets ställning skulle vara mycket osäker.
Herr Hermansson försöker nu, för att komma ifrån den kritik som jag framförde mot hans yttrande, göra gällande att man i denna debatt, som gäller förutsättningarna för den statliga finanspolitiken — statens inkomster och utgifter — inte skulle få ta upp frågan om hur de produktiva resurserna bör utnyttjas så att vi bl.a. får ett större skatteunderlag och därmed större skatteinkomster. Nej, herr Hermansson, att komma undan den frågeställningen i dagens debatt går inte. Vad beträffar användandet av en viss reglering vill jag säga att vi många gånger har deklarerat att regeringen har bragt landet i ett sådant läge, att man inte kan undvara en tillfällig reglering av byggnadsproduktionen — det kommer jag vidare att ingå på i ett senare anförande. Herr Hermansson borde emellertid förstå att detta inte hindrar att det med våra förslag skulle vara möjligt att bygga mer redan med användande av de nuvarande produktiva resurserna och att det skulle vara möjligt att öka resurserna utan att därför göra minskningar på något annat håll. Vårt program har verkligen varit tilltaget i underkant när vi krävt ett ökat bostadsbyggande. I själva verket skulle man på längre sikt kunna öka bostadsbyggandet mer än vi har föreslagit.

Herr talman! Det gör ju ett litet löjligt intryck att herr Ohlin och jag ömsesidigt anklagar varandra för att försöka komma ifrån det problem som den andra parten vill diskutera, men nu är detta faktiskt inte någon bostadspolitisk debatt. Jag skall gärna vid ett annat tillfälle ta upp folkpartiets förslag i bostadsfrågan till en mycket kritisk granskning, och jag skall då också föra fram våra kritiska synpunkter på regeringens bostadsbyggnadspolitik, mot vilken det, såsom jag sade förut, finns mycket att invända. Den fråga jag ställde gällde inte investeringsavgiften i allmänhet, som vi skall diskutera litet senare i dag, utan jag ställde en preciserad fråga: Vill mittpartierna eller vill folkpartiet vara med om att begränsa ett onödigt byggande på olika områden i form av bankpalats, bensinstationer och andra objekt för att därigenom bereda plats för ökat bostadsbyggande? Den frågan kan herr Ohlin inte komma ifrån genom att säga: Simsalabim, med folkpartiets program kan man öka båda delarna! För det första är det inte många som tror på den möjligheten, och för det andra skulle ju herr Ohlin enligt sitt program kunna bygga ännu fler bostäder om han också gick med på en begränsning av denna överflödiga byggnation, som vi andra vill inskränka. Frågan kvarstår alltså, hur genialt program herr Ohlin i övrigt än har för bostadsbyggnadsverksamheten.

Som framgår av utskottsutlåtandet har jag blivit ensam i utskottet om att föreslå en förstärkning av statsbudgeten genom en höjning av folkpensionsavgiften. Det får jag fördra med jämnmod; sådant händer ju ibland. Får jag bara inledningsvis säga några ord rent principiellt om finansieringen av u-hjälpen. Jag tror att vi har anledning, både i dag och längre fram, att mycket starkt hävda att biståndet till de s.k. underutvecklade länderna bör tas ur vår ordinarie budget utan öronmärkning och utan specialdestination. Det norska systemet, som för övrigt tydligen är det enda i sitt slag i världen, med en s.k. särskatt för u-hjälpen, tror jag att vi bör avvisa mycket bestämt både nu och i framtiden. Det är alldeles givet att ett sådant resonemang som det jag här har fört inte är något hokus-pokus som befriar oss från att ta in skatter om vi begär ökade utgifter, om de ökade utgifterna inte går att pressa in i budgeten utan skattehöjningar.

Det föreligger också andra förslag, som har remitterats till bevillningsutskottet och som kommer upp i riksdagen senare under året. Ett sådant förslag är att man skulle höja skatten med 1 procent för dem som har över 20 000 kronor i inkomst — där är man tydligen inne på en sådan öronmärkning som enligt vad jag tidigare har sagt nog inte är någon riktig och lämplig åtgärd. Herr Rubin har föreslagit mycket — han är ju en generös herre! Bl. a. har han tagit upp frågan om cigarrettskatten. Det finns en motion i detta sammanhang som jag tycker tar priset, nämligen att man skall sälja frimärken för att finansiera vår hjälp till u-länderna. Detta snuddar väl vid en sådan välgörenhet som det talades om i remissdebatten, t.ex. då man höjer gåvorna till olika privata organisationer i stället för och som alternativ till att höja skatterna. Jag har naturligtvis ingenting emot att man ökar de enskilda gåvorna — jag är själv med i verksamheten och ser gärna att den ökar — men att ställa upp det som alternativ till en självklar samhällsuppgift kan jag absolut inte finna vara riktigt. Jag vill hänvisa till de uttalanden som har gjorts av kyrkosamfund här i landet, som skarpt har uttalat att de önskar en ökning av dessa medel via skattsedlarna. Detta är den väg som vi måste gå. Det fick vi för övrigt göra en gång då vi byggde ut vår socialpolitik och vår socialvård i detta land, och här har vi hamnat i ungefär samma situation igen. Vi är alltså några socialdemokrater som har motionerat om en höjning av folkpensionsavgiften. Därvid har vi letts av tanken att en skattehöjning bör drabba dem som har relativt stor inkomst. Jag har sett i dagens nummer av Dagens Nyheter att herr Ullsten tror att utgiften träffar endast personer med inkomster mellan 40 000 och 45 000 kronor. Så förhåller det sig inte; såsom framgår av reservationen drabbar den personer med 40000 kronors inkomst och uppåt. Fullt utslag med 250 kronor mer än enligt propositionen, blir det när man når ungefär 45 000 kronors årsinkomst. Om man ville öka u-hjälpen och ville skattefinansiera den, skulle detta enligt min mening vara en utmärkt väg att gå fram på. Vi har i andra sammanhang talat om att vi vill värna om låglönegrupperna eller — som det ibland heter — låginkomstgrupperna. Det är samma tanke som har väglett oss motionärer. Nu har vi inte vunnit något gehör, och det återstår för mig bara att konstatera nederlaget. Det är väl nästan "omöjligt att tänka sig en samling kring reservationen så långt att den skulle vinna majoritet. Vi har försökt att åstadkomma in "komstförstärkningen först, innan utgifterna skall beslutas. Nu finns knappäst den utvägen kvar. Det har talats om 'en höjning av omsen från 11,11 procent till 11,2 procent i försäljningsledet, men "inte heller därvidlag föreligger något "förslag från bevillningsutskottet, trots ”att många, bl.a. jag själv, har varit rätt tilltalade av den linjen. Vi kan utgå från att mittenpartiernas förslag om nedskärningar, som jag tidigare har nämnt, också kommer att falla under bordet. "Då återstår, såvitt jag förstår, ingen "ting annat än att man i slutet av denna Tiksdag får en inkomstförstärkning först efter det att frågan om anslaget till u-bjälpen har blivit avgjord. " Jag vill ställa en fråga till dem som pläderar för höjd u-hjälp; den riktar sig till mittenpartierna, kanske framför vallt till: centerpartiet. Folkpartiet har 'genom herr Dahlén lämnat en viss möj "lighet till diskussion öppen, medan herr ftedlund, enligt vad han sade i televi "Siohen, inte kan tänka sig någon in "komstförstärkning, därest mittenpar "tiernas förslag skulle falla. Är detta det sista ordet i detta avseende? Om så är ”fallet blir den votering som vi går till någonting ganska allvarligt. Vi har här en möjlighet att rädda u-hjälpen. Den återkommer inte, om inte mittenpartierna är beredda till en inkomstförstärkning efter det att deras förslag om nedprutningar har fallit. Vi har ännu inte sett något sådant initiativ, men det kan givetvis komma. För mig personligen spelar det inte så stor roll hur man finansierar dessa 50 miljoner kronor. Det är en relativt liten summa, som kan skaffas på olika sätt. En metod vill jag dock bestämt ta avstånd från, nämligen att man lägger bördan på vissa grupper i samhället, t.ex. på dem som röker eller använder spirituosa. Det kan inte vara riktigt att de ensamma skall betala u-hjälpen. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den fråga jag nyss ställde. Herr talman! Jag yrkar till slut bifall till min reservation vid andra lagutskottets utlåtande nr 2.

Herr talman!

Folkpensionsavgiften skall enligt propositionen höjas till maximalt 1500 kronor per år mot 1750 kronor enligt motionärernas förslag.

Sambandet mellan den föreslagna höjningen av folkpensionsavgiften och anslaget till u-hjälpen är ändock inte att ta miste på, vilket också framgick av herr Svenssons anförande. Folkpensionsavgiften skulle på det sättet komma att användas i budgetreglerande syfte. Den uppgiften anser majoriteten i andra lagutskottet att folkpensionsavgiften inte har och inte heller bör ha. När vi hittills har yttrat oss om föreslagna höjningar av avgiften har det alltid skett i samband med höjning av folkpensionerna, under de senare åren vanligen i samband med standardförbättring av folkpensionerna. Så sker även i år i Kungl. Maj:t proposition.

Men vi uderstryker ändå i utlåtandet, att ett bifall till motionerna skulle medföra att den nuvarande relationen mellan avgift och förmån inom folkpensioneringen skulle påverkas på ett mindre önskvärt sätt. Detta om den den principiella sidan av frågan. Vid utskottsbehandlingen har vi även studerat hur motionärernas förslag skulle verka ur skatteteknisk synpunkt. Resultatet av denna granskning är överraskande. För närvarande tas ju pensionsavgiften ut på beskattningsbara inkomster upp till 30 000 kronor, lika för makar och ensamstående. Propositionens förslag innebär ingen ändring i det avseendet. I propositionen föreslås däremot att avgiftsprocenten höjs från fyra till fem procent. Motionärerna föreslår nu att inkomsttaket 30000 kr höjs till 35 000. Genom att även ta ut en pensionsavgift på fem procent i inkomstskiktet 30 000 till 35 000 kronor skulle man erhålla den behövliga förstärkningen — enligt motionärerna cirka 60 miljoner kronor. Hur verkar nu detta på skatteskalan? Om man först tittar på skatteskalorna för makar, finner man att marginalskatten enligt propositionens förslag i inkomstskiktet 30 000 till 40 000 kronor blir 42 procent. Enligt motionsförslaget skulle i inkomstskiktet 30 000 till 35 000 kronor läggas till fem procent, d. v. s. marginalskatten skulle i det skiktet bli 47 procent för att sedan i skiktet närmast över 35 000 kronor åter sjunka till 42 procent. En liknande verkan skulle förslaget få för ensamstående i samma inkomstskikt. Vi skulle med andra ord i inkomstskiktet mellan 30 000 och 35 000 kronor på nytt få en kraftig skattepuckel. I själva verket skulle inkomster i detta skikt drabbas av lika hög marginalskatt som inkomster i skiktet närmast under 60000 kronor. Jag talar hela tiden om beskattningsbara inkomster. De belopp som herr Svensson i Kungälv räknade, med var bruttoinkomster, alltså taxerade inkomster. Pensionsavgiften beräknas ju numera på den beskattningsbara inkomsten, och jag har därför tillåtit mig att konsekvent använda de beloppen. Denna effekt av förslaget har motio närerna naturligtvis inte tänkt på när de skrev motionen. Det kan vara förklarligt — motionsskrivandet sker ju oftast under trycket av tidsnöd. Jag fick det intrycket vid utskottsbehandlingen, att medmotionären och reservanten herr Svensson i Kungälv blev obehagligt överraskad, när han kom underfund med vilka verkningar ett bifall till motionen skulle komma att få. Det är naturligtvis ingen enkel sak att ta sig ur ett så pass besvärligt dilemma. I reservationen har emellertid herr Svensson gjort ett försök. Han säger först att han är medveten om att höjningen av maximibeloppet medför vissa olägenheter för marginalskatteförhållandena.

Men då har ju reservanten slagit undan grunden för både motionen och reservationen, Det är ju då inte längre fråga om att höja folkpensionsavgiften, utan helt enkelt en fråga om skattehöjning. Motionen är alltså både ur principiella och ur skattetekniska synpunkter omöjlig, och det är av dessa skäl som andra lagutskottet ställt sig avvisande. Herr Svensson i Kungälv anförde nyss att han var medveten om att anslagsfrågor, finansieringsfrågor och frågan om u-landshjälpen prövas av andra utskott. Han vände sig emot tanken att någon särskild grupp, t.ex. rökarna, skulle drabbas av extra avgifter eller särskilda skatter för att finansiera u-landshjälpen. Men motionärernas eget förslag har ju samma svaghet. Om det skulle tillämpas så skulle det ju bli inkomsttagarna i inkomstläget 30 000— 35 000 kronor beskattningsbar inkomst som skulle få bära större delen av bördan. Med detta har jag anfört de skäl, varpå utskottet grundar sitt ståndpunktstagande, då utskottet avstyrker motionen och hemställer om bifall till Kungl. Maj:ts proposition i den del som utskottet haft att pröva.

Man har bara råkat ut för missödet att utforma förslaget något olyckligt. Jag är också övertygad om att det bland ledamöterna i utskottet fanns många som har en positiv inställning till en ökning av anslaget till u-landshjälpen. Men den frågan kommer ju, som jag nyss sade, upp i annat sammanhang. Jag hoppas emellertid att det med litet god vilja och med bortseende från prestigesynpunkter skall bli möjligt för statsutskottet att finna en lösning som kan prövas av riksdagen i positiv anda.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

Herr talman! Det var många synpunkter som herr Anderson i Sundsvall redovisade; jag skall försöka begränsa mig till några få. När herr Anderson säger att motionen och reservationen är omöjliga, så är de naturligtvis det därför att man inte vill göra någonting. Ville man göra något, så skulle det naturligtvis också vara möjligt.

Självfallet stupa vi inte på att genomföra ett sådant förslag, om vi verkligen vill genomföra det. Vad sedan det principiella resonemanget beträffar är det ju ett faktum att folkpensionsavgiftens förhållande till folkpensionen har kopplats bort för länge sedan. Över folkpensionsavgiften finansierar vi ungefär 1,5 miljard av en sammanlagd folkpensionskostnad på 5,5 miljarder kronor, alltså bara en mycket liten del. Den höjning som genomföres i år ger i första omgången ca 365 miljoner, medan kostnaderna för höjningen av folkpensionen uppgår till 5360 miljoner kronor. Avgiftshöjningen räcker sålunda inte i år till folkpensionshöjningen. Men då är det väl ingenting som hindrar att vi höjer folkpensionsavgiften, så att de ökade folkpensionskostnaderna täckes något mer av avgiften! Detta innebär emellertid, så att säga i andra ändan av problematiken, att skattefinansieringen då blir mindre. Men de pengarna kan ju användas till andra angelägna ändamål — som det står i reservationen. Och till dessa andra angelägna ändamål räknar jag — herr Anderson i Sundsvall håller säkert med mig därom — u-hjälpen. Den är angelägen för oss alla.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv gjorde gällande att vi avslagit motionen därför att vi inte ville ställa oss positiva till den. Jag tillät mig ju säga att motionen är omöjlig. Jag trodde emellertid att jag i mitt anförande hade tillräckligt klart påvisat de principiella betänkligheterna och — framför allt — de olyckliga skattetekniska verkningarna av ett bifall till motionen. De senare undvek herr Svensson sorgfälligt, eftersom han vet vilken olycklig konstruktion skatteskalorna då skulle få i inkomstskiktet mellan 30000 och 35 000 kronor. I utskottet framhölls också mycket starkt, inte minst från herr Svenssons egna partikamrater, att en sådan konstruktion blir orimlig. Herr Svensson berörde sambandet mellan folkpensionsavgifter och folkpensionsförmåner, och det är riktigt att det är mycket länge sedan — om det ens någonsin har varit så som folkpensionerna finansierades helt med avgifter. Sedan årtionden tillbaka har man måst tillgripa skattemedel vid sidan av avgifterna. Men det har ändå ansetts att det finns ett samband mellan avgift och förmån, och det stryker departementschefen under i proposition nr 7, som vi haft att behandla.

Herr talman! Herr Anderson kunde ha fortsatt och sagt att vi tar mer till folkpensionerna via avgifterna. Med det resonemang som här förs, och som jag inte har någonting att invända mot, är det ju egentligen fullt logiskt att man, om man vill, kan fortsätta och ta ut högre avgifter. Så småningom kommer väl detta system att försvinna och vi kanske får en socialförsäkringsavgift. Om nu det förslag jag väckt som reservant anses omöjligt av andra kammaren och av herr Anderson i Sundsvall, är det bara att acceptera det förhållandet. Jag tycker inte att det är omöjligt, utan jag tycker att man skulle kunna ta det. Men om kammaren har en annan åsikt, vad gör en enkel riksdagsman åt det? Jag har frågat om ni är beredda att diskutera andra inkomstförstärkningar. I remissdebatten har jag själv talat för en höjning av omsättningsskatten. Det förslaget är troligtvis överspelat, och vi kan inte komma längre på den vägen. Men det kanske finns andra möjligheter. Därmed har jag också understrukit att jag inte är bunden speciellt vid detta förslag. Det var en väg, och som jag tycker en bra väg. Men lägg fram ett annat förslag, så skall vi diskutera det!
Herr talman! Det senaste yttrandet av herr Svensson i Kungälv antecknar jag med tillfredsställelse — att han är be redd att pröva andra förslag till finansiering, då frågan om anslag till ulandshjälpen kommer upp till slutligt avgörande här i kammaren.

Herr talman! Vi har kommit i ett läge, både budgetmässigt och samhällsekonomiskt, som gör att vi inte kan godta en mycket stor och inflationsdrivande statlig upplåning. Det är också nödvändigt att man får ett samspel mellan finanspolitik och kreditpolitik, så att man kan underlätta möjligheterna att genomföra en sänkning av räntan. Från centerns sida har vi sedan länge klart sagt ut att en räntesänkning är nödvändig. Vi har också hävdat att det är nödvändigt att söka hålla tillbaka nya stora kostnadskrävande reformprojekt om vi skall få balans i samhällsekonomien. Det förefaller som om finansministerns syn på dessa problem har närmat sig vår, och det noterar vi med tillfredsställelse. Det måste också sägas att situationen skulle ha varit en annan och bättre på många områden om regeringen hade lyckats bemästra inflationsproblemen under senare år. Men vi vet alla att regeringen inte lyckats med detta. Herr Sträng har tagit alltför lätt på inflationsproblemen, alltför lätt på penningvärdeförsämringen och de konsekvenser som den får för räntepolitiken och för företagens konkurrenskraft. Man har en känsla av att trots allt tal om planer och planering, så har regeringens politik varit ganska illa planerad. Det händer t.ex. att man i stats verkspropositionen får läsa att det skall avsättas 500 miljoner kronor till en fond, och 14 dagar efteråt har denna fond på 500 miljoner blivit en utvecklingsbank som skall låna ut ända upp till 5 miljarder kronor. Detta är endast ett exempel.

Hur går detta ihop med talet om planering? Vi politiker brukar litet föraktfullt tala om kvartalspolitik, men numera får vi vara tacksamma om en evig sanning från regeringsbänken står sig i fjorton dagar. Finansministern har också ganska klart sagt att han räknar med en penningvärdeförsämring på 21/2 å 3 procent om året. Vad man än kan säga om ett sådant uttalande, så bidrar det i varje fall inte till att stärka allmänhetens förtroende för penningvärdet. Vi har råkat in i en ond cirkel, där priser och löner jagar varandra. Detta har fått konsekvenser inte minst för låginkomstgrupperna. Trots allt tal om — här i kammaren och annorstädes — att låginkomstgrupperna skulle få företräde när det gäller inkomstförbättringar, måste vi konstatera att utvecklingen i stället blivit den att inkomstklyftorna vidgats.

I fjol tvingades ju flera hundra före tag att permittera arbetskraft, och en stor del av dessa företag måste helt enkelt lägga ned driften. På vissa håll försöker man, som jag uppfattar saken, förringa svårigheterna härvidlag genom att säga att det är en ganska naturlig strukturutveckling som försiggår inom vårt näringsliv. Men enligt min mening är det inte fråga enbart om en s.k. strukturutveckling. Många — även rationellt drivna — företag har tvingats till inskränkningar eller driftnedläggelse på grund av övermäktig konkurrens från länder som haft en stabilare ekonomi under senare år än vårt land kunnat uppvisa. Regeringen har tyvärr sagt nej till förslag från centerns och folkpartiets sida om gemensamma överläggningar mellan representanter för näringslivets och avtalsmarknadens parter och de politiska partierna i syfte att få ett samlat grepp i kampen mot inflationen. Dylika förslag har hittills avvisats, men jag tror, herr talman, att man förr eller senare från socialdemokratiskt håll kommer att tvingas acceptera dessa propåer om vi skall lyckas förena fria avtalsrörelser, full sysselsättning, stabilt penningvärde och hög investeringsoch framstegstakt i vårt näringsliv. Jag vill i detta sammanhang naturligtvis uttrycka centerns tillfredsställelse över att vi äntligen fått en räntesänkning men vill klargöra att denna sänkning enligt vår mening borde varit minst dubbelt så stor, d. v. s. i vart fall en procent, med hänsyn till den situation företagen för närvarande befinner sig i. När regeringen nu föreslår en skärpt finanspolitik och därtill en 25-procentig avgift på s.k. mindre angelägna byggen skulle jag rent allmänt vilja understryka behovet av en flexibilitet i den ekonomiska politiken i framtiden. Vi har i dag en ganska stor arbetslöshet, och det kan inte föreligga någon tvekan om att i många hem här i landet råder i dag stor oro för vad de när maste månaderna kan komma att föra med sig. Det är i varje fall inte uteslutet att vi kan få nya permitteringar. Av denna anledning vill jag starkt understryka behovet av att genomföra en ytterligare räntesänkning. Vi måste också vara beredda att möta en eventuell ytterligare försvagning av sysselsättningen genom aktivare lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitik. I detta sammanhang måste särskilt den äldre arbetskraftens problem uppmärksammas, eftersom de äldre — som vi alla vet — har de största svårigheterna att få nya arbeten. Utifrån dessa allmänna synpunkter har vi ansett oss kunna godtaga en förstärkning av budgeten, och jag skall inte här ta upp de olika detaljfrågor som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 2. Jag vill endast understryka angelägenheten av att vi nu får en lösning av problemet med folkpensionärernas beskattning, att en mängd krångligheter tas bort och att vi får en rimligare beskattning av folkpensionärernas sidoinkomster. Därtill vill jag framhålla en annan fråga som behandlats i detta utlåtande, nämligen frågan om ett schablonavdrag som ger lättnader vid den kommunala beskattningen. Herr talman! Under de senaste femton åren har kommunalskatten ungefär fördubblats. Detta beror främst på att kommunerna ålagts nya och väsentligt vidgade uppgifter genom statsmakternas beslut. Vi vet alla att för flertalet inkomsttagare i detta land — det gäller i alldeles särskilt hög grad för de mindre inkomsttagarna är kommunalskatten en tyngre skattebörda än den statliga inkomstskatten. Man kan genomföra en lättnad i den kommunala beskattningen, som för flertalet medborgare är den största skattebördan, genom att införa ett schablonavdrag motsvarande det system som vi nu har och skall få beträffande den statliga inkomstskatten. Detta måste naturligtvis ske på det sättet att staten kompense rar kommunerna för bortfallet, ty annars får reformen inte den effekt som avses. Nu avvisar bevillningsutskottet denna propå från vårt håll med hänvisning till att ett genomförande skulle betyda en ökad utgift för staten på över 2 miljarder kronor. Då måste man först säga att det totala skattetrycket i landet inte ökar om man flyttar några kronor från den ena raden på skattsedeln till den andra. Viktigare i detta sammanhang är att utskottets majoritet tydligen alldeles har bortsett från möjligheten av att denna reform genomföres etappvis, detta trots att vårt parti i fjol ställde yrkande av denna innebörd. Detta yrkande ligger också bakom den motion det här är fråga om. Ingen från vårt håll har yrkat eller ens drömt om annat än att denna reform skulle genomföras successivt. Men herr Brandt och bevillningsutskott har tydligen inte kunnat tänka sig en sådan möjlighet. I andra lagutskottets utlåtande nr 2 har samtliga ledamöter utom herr Svensson i Kungälv klart underkänt förslaget om att man skulle finansiera en ökad u-hjälp med en höjning av folkpensionsavgiften, som enbart skulle drabba en mycket begränsad grupp av inkomsttagare. Man har också tagit avstånd från sammankopplingen mellan folkpensionsavgiftens höjning och tanken på ett högre u-hjälpsanslag. Från utskottsmajoritetens sida har man nu sagt att andra alternativ bör övervägas, och på den punkten är jag beredd att oreserverat instämma. Centerpartiet och folkpartiet har som bekant föreslagit att man skall genomföra vissa besparingar i budgeten för att finansiera den ökning av u-hjälpen som vi anser vara motiverad, och denna väg anser vi givetvis vara den riktigare. Nu har herr Svensson i Kungälv under debatten sagt att om hans reservation i dag avvisas av kamrarna, skulle den sista möjligheten därmed vara borta för att skaffa en budgetmässig täckning för högre anslag till u-hjälpen än vad regeringen har föreslagit. Detta argument måste jag bestämt bestrida, ty riksdagen har ändå inte tagit ställning till de olika besparingsförslag som centern och folkpartiet har föreslagit. För min enskilda del vill jag säga att jag inte anser att man skall säga nej till en diskussion om möjligheterna att klara finansieringen, om det finns beredvillighet från regeringspartiet att ta upp en sådan. Men, som sagt, än har inte besparingsförslagen behandlats här i riksdagen, och jag tror att herr Svensson i Kungälv bör ställa den fråga han här framställde till herr Sträng och sina övriga partivänner i stället, ty det är hos dem avgörandet i första hand ligger. Herr talman! Så några ord om den 25-procentiga avgiften till s.k. mindre angelägna byggen under tiden 1 mars i år till 30 september 1968. Jag skall bara göra ett par allmänna reflexioner; debatten om detaljfrågorna kommer ju senare. Oppositionens representanter har med lottens hjälp bildat majoritet i utskottet och yrkar avslag på propositionen. Herr Hermanssons fråga tidigare i dag om hur mittenpartierna ställer sig till detta spörsmål tycker jag är fullständigt omotiverad. Om herr Hermansson läser utskottets uttalande skall han finna att man klart säger ut att det råder allmän enighet om nödvändigheten av att hålla tillbaka en del mindre angelägna byggen för att därmed bredda utrymmet för bostadsoch industribyggande. Det råder alltså enighet om målet men inte om medlen. Vad ska det tjäna till att införa en 25-procentig avgift på byggnadskostnaderna när man redan har och om man så vill ytterligare kan förstärka igångsättningstillståndsprövningen? Om den inte är tillräcklig finns det möjligheter att komplettera den. Vad finns det för motiv för att man vid sidan av en sådan prövning också skall ha en 25-pro centig avgift? Det måste väl te sig som ett bidrag till krångel-Sverige. Jag vill fråga herr Sträng: Vad ligger egentligen bakom detta förslag? är det meningen att de mindre angelägna byggen som vederbörande har råd att uppföra i viss utsträckning också skall få uppföras genom att man betalar en 25-procentig avgift men att de som inte har råd skall ställas utanför möjligheten att bygga? En gång i tiden talade man om att medborgarrätt inte skall heta pengar. Nu frågar man sig om byggnadsrätt skall heta pengar. Eller förhåller det sig, herr talman, möjligen på det sättet att herr Sträng inte har förtroende för länsarbetsnämndernas handläggning av igångsättningstillstånden? Jag skulle önska att herr Sträng besvarade den frågan. Vi har länsarbetsnämnder med konungens tromän som ordförande. Har regeringen inte förtroende för länsarbetsnämnderna eftersom man nu sätter dem åt sidan och vill ha en centraldirigering från kanslihuset? Det förefaller mig mycket märkligt att man inte på andra vägar skall kunna hålla tillbaka de s.k. mindre angelägna byggena. Nu får man två system som skall tillämpas samtidigt, nämligen igångsättningstillståndsprövning och en prövning om avgift skall utgå på byggena.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn sade att regeringen tar för lätt på inflationen. Det kan jag hålla med om, och det har jag själv sagt här i dag. Jag frågar emellertid, om inte herr Eliasson i Sundborn också tar för lätt på inflationen. Han accepterar ju utan någon som helst invändning höjningen av omsättningsskatten, och dessutom har jag märkt att hans parti propagerar för att man skall omvandla omsättningsskatten till en mervärdeskatt, som skulle höja priserna med ytterligare 3—4 procent. Jag förstår inte hur herr Eliassons uppfattningar i de här frågorna kan rimma med en mera allvarlig syn på inflationsproblemet.

Herr talman! Jag vidhåller naturligtvis mitt yrkande om bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 2. Jag uppfattar herr Eliassons inlägg så att centerpartiet är berett att, när vi har röstat om mittenpartiernas nedskärningsförslag och de har fallit under bordet, diskutera andra inkomstförstärkningar för att rädda u-hjälpen.

Herr talman! Till herr Karlsson i Huddinge vill jag säga att om vi liksom högern och folkpartiet och socialdemokraterna i detta läge godtar en höjning av omsättningsskatten, beror det på att vi inte anser en statlig upplåning på långt över 2 miljarder kunna godkännas. En sådan upplåning skulle betyda mycket större svårigheter att få utrymme på lånemarknaden för industribyggande och bostadsbyggande, och det skulle sätta en käpp i hjulet för strävandena att åstadkomma en lättnad på räntesidan. Vad beträffar mervärdeskatten vill jag säga att frågan är under fortsatt beredning i finansdepartementet. För min del är jag principiellt anhängare av en sådan beskattning, om den får en utformning som för det första innebär en enklare administration och för det andra inte övervältrar skattebördan på låginkomsttagare. De två sakerna måste man ha som utgångspunkt när man bedömer frågan. Till herr Svensson i Kungälv vill jag bara säga att hans fråga är ganska ointressant i det här läget. Vi har ännu inte behandlat mittenpartiernas besparingsförslag. Herr Svensson i Kungälv frågar, vad vi skall göra om de bespa ringsförslagen så småningom avslås av riksdagen. Är det vi som då i första hand skall ta ansvaret? Skall inte de som röstar emot förslagen göra det? Om herr Svensson i Kungälv verkligen är intresserad av en lösning av frågan om hur den ökade u-hjälp vi har förordat skall finansieras, varför då inte ta upp en diskussion mellan partierna om det innan ärendet behandlas? Den fråga som herr Svensson i Kungälv ställde bör han i första hand rikta till finansministern och sina egna partivänner och inte till mig. Mitt svar är givet, men vi kan inte svara för vad den andra parten gör som skall in i diskussionen. Om herr Svensson i Kungälv kan framlocka ett svar av herr Sträng på den frågan, blir det strax intressantare.
Herr talman! Jag vill säga till herr Eliasson i Sundborn att jag naturligtvis är på det klara med att det i nuvarande läge inte är så lämpligt att ha en alltför stor statlig upplåning, men det finns ju andra skatter att ta till än sådana som är inflationsdrivande,
Herr talman! Så enkel är väl ändå inte frågan! Om vi försöker hålla oss nere på jor. den kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen har lagt fram ett förslag. Det råder väl ingen tvekan om var regeringen står på den punkten. Det intressanta är nu att mittenpartierna plus socialdemokrater har röstat för en höjning. Därtill kommer att vi i dag skall ta ställning till ett förslag om höjning av folkpensionsavgifterna. Det kan vara intressant för oss alla att veta, vad som kommer att hända om nu detta förslag faller. Vi kan nog förutsätta att också mittenpartiernas för slag till utgiftsnedskärningar kommer att falla.
Herr talman! Jag vill upprepa för herr Svensson i Kungälv att bollen i dag inte ligger hos centern och folkpartiet utan att den ligger på regeringspartiets sida. Herr Svensson i Kungälv har inte ens lyckats övertyga någon av sina partivänner i andra lagutskottet om att hans tanke, som han har reserverat sig för, är förnuftig. Om då andra alternativ, som kan ge mera till u-hjälpen, skall prövas, är det inte till mig frågan skall ställas, utan det är till herr Svenssons egna partivänner både i kanslihuset och i bevillningsutskottet.

Herr talman! Det är omöjligt att i dag diskutera skattepolitiken och oppositionens accepterande t.ex. av en något höjd omsättningsskatt utan att se problemet mot bakgrund av det besvärliga ekonomiska läge vari vårt land befinner sig. Då måste man ställa frågan, hur vi har kommit dit. Svaret är att konjunkturförsvagningen här i landet till en del sammanhänger med förhållandena i utlandet men att det till en stor del är regeringens okloka ekonomiska politik som är förklaringen till detta läge, vilket bl.a. herr Gustafson i Göteborg utförligt har belyst. Herr Brandt, talesman för socialdemokraterna, försökte tydligen komma ifrån regeringens ansvar, men det går naturligtvis inte. Får jag bara helt kort betona, att svårigheterna i dag till stor del beror på att vi har en för hög kostnadsnivå i jämförelse med konkurrerande länder, och detta i sin tur beror på att regeringen inte tillräckligt effektivt motverkat inflationen. Svårigheterna har vi dare sin grund i att vi har en alltför ' liten kapitalbildnng i förhållande till det växande behovet i ett växande samhälle och alltför litet konsoliderade företag, som därför inte har möjlighet att upprätthålla sysselsättningen och att rationalisera såsom eljest vore möjligt. Slutligen medför en ryckig, oskicklig ledning av den ekonomiska politiken att resurserna blir mindre väl utnyttjade, t.ex. inom byggnadsverksamheten. Herr Brandt kan säkert inte bestrida att vi i folkpartiet år efter år har framfört kritik mot regeringen på just dessa punkter. Vi har varnat för vad följden skulle bli om inflationen fick fortsätta, kapitalbildningen var otillräcklig och man fortsatte med den ryckiga regleringspolitiken. Regeringen har vägrat att lyssna. Men nu kommer regeringen och säger att kapitalbildningen här i Sverige inte är tillräcklig, att kapitalmarknaden inte ger utrymme för tillräckligt med krediter åt näringslivet. Därför måste herr Sträng vända sig till skattebetalarna och av dem begära 500 miljoner kronor extra, som skall användas för krediter till näringslivet. När det enskilda sparandet är för litet säger alltså finansministern: Nu måste jag begära ett ökat offentligt sparande av skattebetalarna. Det är uppenbart att det besvärliga läge vari vi befinner oss sammanhänger med de ting jag här har berört. Följden därav har blivit en långsammare ökning av nationalinkomsten än som eljest varit möjlig. Vi har t.ex. på två år enligt resultat och prognos fått en ökning av nationalinkomsten med mindre än 7 procent, när många andra industristater ligger vid 9—10 procent för samma tid. Vad innebär detta för statens och kommunernas skatteinkomster? Det betyder oerhört mycket. I själva verket är det en huvudorsak till det ansträngda statsfinansiella läget att produktionsökningen är för långsam — en sak som finansministern när han gjorde statsverkspropositionen underlät = att framhålla. Vad skulle det betyda om vi hade 1 procents större produktionsökning per år i Sverige än vad vi har haft de senaste två åren? Första året skulle stat och kommun få in 500 å 600 eller möjligen 700 miljoner kronor mer än för närvarande. Efter tre år — om jag här räknar med åren 1965, 1966 och 1967 — skulle stat och kommun erhålla ungefär 2 miljarder kronor mera i årliga skatteinkomster, om produktionsökningen under dessa år varit 1 procent högre och därigenom legat närmare de siffror som förekommer i många industriländer som vi brukar jämföra oss med. Tyvärr förhåller det sig inte så med vår produktionsökning. Det är klart att både kommunerna och staten saknar dessa 2 miljarder kronor vid planeringen och beskattningen för budgetåret 1967/68. Verkningarna sträcker sig även längre fram. Det skulle kunna sägas att Gunnar Sträng har uppfunnit en egen skattemekanik. Den innebär för det första att regeringen genom sin skatteoch inflationspolitik motverkar det enskilda sparadet. Därför måste man för det andra, säger herr Sträng, höja skatterna för att sätta offentligt sparande i stället. Emellertid kan detta ske endast i otillräcklig utsträckning. Därför får man för det tredje kapitalknapphet och begränsade möjligheter för näringslivet att låna på kapitalmarknaden. Därav följer för det fjärde ett långsammare framåtskridande, såsom jag nämnde. Då får, för det femte, finansministern och kommunerna in mindre pengar i skatt till följd av att skatteunderlaget stiger i långsammare takt. Så måste herr Sträng för det sjätte höja skatterna även av detta skäl. Det är alltså fråga om en mekanik som på flera vägar leder till höjt skattetryck. Vi måste också erkänna att den under herr Strängs tid — kanske särskilt under de senaste åren — har visat sig vara ganska effektiv. Klart är att med ett sådant system som det herr Sträng under senare år har börjat utbygga den ekonomiska politiken delvis kommer att ha samma förutsättningar som under ett krig; vi erfor dem under andra världskriget. När man har en sådan artificiell knapphet, som inte medger att man bara låter marknadsekonomien fungera till fullo, måste man tillgripa regleringar och ransoneringar, och då kommer också dessa plötsliga skatteändringar, som vi har upplevt så många gånger. Vi är tydligen här i Sverige till följd av regeringens politik på väg in i ett tillstånd som har ett klart släkttycke med krigsekonomien och får väl göra samma erfarenheter som under världskriget: börjar man med regleringar och specialskatter, blir tendensen att man leds längre och längre in i en snårskog av sådana åtgärder.

Det är uppenbart att det skulle ha kunnat byggas betydligt mer bostäder om man haft en bättre ledning. Nu säger regeringen att det inte räcker med byggnadsregleringen utan att det också måste läggas på en 25-procentig straffskatt, som skall kunna verka prohibitivt på vissa slag av byggande. Såvitt jag kan se uppkommer på det sättet ännu större godtycke än med regleringen, och dessutom blir det ett dåligt användande av arbetskraft både i fråga om projektering, planering och annat. Därtill kommer, som här redan har berörts men som jag ytterligare måste understryka, att finansministerns sehablonmässiga uppdelning av byggnaderna i två kategorier är mycket egendomlig. Det verkar som om Gunnar Sträng inte inser att t.ex. handel och kommunikationer är produktiva näringar. Varför vill han annars att handeln och kommunikationerna generellt skall skjutas åt sidan, visserligen med tanken att man kan göra undantag — det ligger i sakens natur — men att de i princip inte skall få starta några nya byggen? Är inte handeln produktiv? är inte detta att ha en effektiv och rationaliserad distributionsapparat av betydelse för konsumenterna? Jag trodde att socialdemokraterna och LO var mycket intresserade av att distributionen inte är för dyrbar. Och det gäller här som på andra områden: moderna metoder och effektiv produktionsapparat leder till lägre kostnader. Regeringens inställning till den 25-procentiga avgiftens tillämpning på detta område måste jag beteckna såsom konsumentfientlig, då investeringar som betyder mycket för en billigare distribution på detta sätt placeras i strykklass. Det går så långt att driftskontor som är nödvändiga för en ny fabrik — för att ta ett exempel från industriens område — tydligen inte får byggas utan 25 procents straffbeskattning därför att de kallas kontor. Jag kan inte neka till, herr talman, att när jag läste propositionen kom jag att tänka på min barndom. Jag är uppvuxen i ett industrioch brukssamhälle, där det bl.a. fanns en läderfabrik. Jag kände ganska väl en man som arbetade där — en hygglig, rejäl och bra karl. Han och jag brukade tala om alla möjliga ting, kanske inte riktigt från samma utgångspunkter, men jag tyckte att det alltid var värdefullt att resonera med honom. Beträffande problemet om vad som är produktivt eller inte sade han, att det inte går att förneka att det är »vi som står ute i fabriken som gör jobbet. Vad skulle de där som sitter på kontoret eller som reser omkring och säljer ta sig till om inte vi gjorde jobbet?» Han var lika fast övertygad som Gunnar Sträng tycks vara i dag, att i varje fall arbetet på fabriken är det mest produktiva och att det som sker på kontor eller har att göra med resor och kommunikationer är mindre produktivt. Ty om Gunnar Sträng inte delade denna uppfattning skulle han väl inte komma med denna schablonmässiga uppdelning av investeringarna i två kategorier. Finansministern får därför ursäkta mig, om jag karakteriserar hans inställning som uttryck för en något primitiv ekonomisk åskådning, som jag knappast hade väntat mig av honom. I övrigt kommer väl att här senare diskuteras olika ting. Bl. a. kommer det nog att framhållas att det är ytterst otillfredsställande, om kyrkobyggen generellt skulle utsättas för denna skatt liksom om det vid samtliga kommunala investeringar skulle utkrävas dessa 25 procent. Det blir, kort sagt, ännu mer godtycke med dessa schablonmetoder än med en regleringsapparat. Vid behandlingen av det utskottsutlåtande som rör den saken kommer jag därför, herr talman, att i första hand rösta emot förslaget om den 25-procentiga avgiften samt i andra hand, om förslaget inte avslås, rösta för undantagen, som åtminstone kan något reducera avgiftens räckvidd. Detta innebär naturligtvis, att vi i det besvärliga läge, som regeringen bragt oss i tvingas acceptera en regleringsapparat. Och detta innebär — det anser jag ligger i sakens natur, fastän herr Hermansson låtsades som om han inte förstod det — att man får lov att hålla tillbaka vissa investeringar jämfört med andra. Det är beklagligt att vårt land kommit i ett sådant läge, att man inte kan undvika en regleringsapparat, men i dagens läge är detta inte möjligt. Det är intressant att höra att finansministern vill att den 25-procentiga investeringsavgiften skall upphöra den 1 oktober 1968. Tydligen räknar finansministern med att vi då skall ha en ny regering. Och tydligen har han ett väldigt stort förtroende för den regeringens förmåga att klara de betydande övergångssvårigheter som hans politik åstadkommer. Man känner sig nästan rörd över det förtroende som finansministern tycks hysa för vad en blivande regering, rekryterad ur den nuvarande oppositionens led, skall kunna åstadkomma när det gäller att klara upp svårigheter som uppenbarligen herr Sträng genom sin avgift bäddat för, såvida förslaget nu bifalles av riksdagen. Låt mig, herr talman, återvända till ett par av de konkreta skattefrågorna. Jag är överraskad över att socialdemokraterna inte vill acceptera förslaget om en utredning i syfte att åstadkomma lägre skatt för handikappade med nedsatt skatteförmåga. Socialdemokraterna anser, vilket här redan framgått av debatten, att det vore bättre att lämna kontanta bidrag än att ge en skattelättnad. Men det är ju inte det saken gäller. Så länge vi har ett system, som medför att de handikappade trots extra bidrag får vidkännas stora kostnader för inkomstens förvärvande just därför att de är handikappade, är deras skatteförmåga mindre än andra människors med samma nettoinkomst. Finansministern kan ju inte lova att över en natt eller om sex månader ge de handikappade så väldiga bidrag att detta problem försvinner. Och då kvarstår alltså att många handikappade, som arbetar och gärna vill arbeta, har den belastning som dessa extra kostnader utgör. Varför skall man då inte ta hänsyn härtill vid skatteavvägningen? Det verkar på något sätt som om socialdemokraterna över huvud taget vägrar att diskutera denna fråga. De säger att någon gång i framtiden — de inte ens antyder hur många år det kan röra sig om — bör kontantbidragen till de handikappade bli så höga, att problemet försvinner. Men under hela mel lantiden anser socialdemokraterna tydligen inte att det är rimligt att göra något åt saken. Skatt efter bärkraft och skatteförmåga — så enkelt är dock vårt krav! Vad beträffar det allmänna greppet på budgetpolitiken nämnde jag, att vi inom folkpartiet med hänsyn till det läge, vari regeringens politik bragt landet, accepterat vissa skattehöjningar. Jag bör kanske inte underlåta att konstatera, att jag finner det tillfredsställande att högerpartiet nu också, såvitt jag förstår, klart deklarerat att man — med samma motivering som vi har — i detta läge accepterar en skattehöjning. Inom högerpartiet hoppas man liksom vi, att det ökade skattetrycket inte skall behöva bestå så länge, men man accepterar som sagt en skattehöjning i nuvarande läge. Före valet i fjol gav emellertid högerpartiet många människor det intrycket, att högern ville åstadkomma en minskning av skattetrycket utan dröjsmål. Nu har vi tydligen kommit dithän att både mittenpartierna och högerpartiet erkänner att det i dagens läge inte går att åstadkomma en minskning av skattetrycket. Men låt mig tillägga att folkpartiet och centerpartiet kraftigt understrukit att vi inte alls vill uppge tanken att man på längre sikt bör kunna minska skattetrycket. En sådan minskning skall åstadkommas genom ett snabbare ekonomiskt framåtskridande och genom en ökad kapitalbildning. Låt mig, herr talman, göra en liten utvikning beträffande kommunalskatterna. Jag tror att enda möjligheten att reducera det kommunala skattetrycket är att återigen bringa kapitalmarknaden i vårt land i ett sådant läge, att kommunerna genom upplåning kan finansiera en större del av sina investeringar, såsom brukade vara fallet förr i tiden. Det är via en ökad kapitalbildning i landet som man kan möjliggöra skattesänkningar, men det är inte en sak som kan åstadkommas på tolv månader. Det är med tillfredsställelse jag kon staterar att högern nu tydligen följer en linje av principiellt samma slag som mittenpartiernas när det gäller själva greppet på budgetbalansen, om man får tro de uttalanden som här har gjorts. De olika skatteåtgärderna blir det tillfälle att diskutera längre fram när vi får närmare upplysningar; på den punkten är det för tidigt att i dag säga någonting. Beträffande folkpensionärerna måste jag, herr talman, säga några ord till herr Brandt. Herr Brandt gjorde faktiskt gällande att det är socialdemokraterna som har varit initiativtagare och spelat en pådrivande roll för att förbättra folkpensionärernas standard. Det är onekligen mycket man skall höra innan öronen ramlar av, heter det. Här har t.ex. folkpartiet drivit och fått igenom förslaget om den automatiska höjningen av folkpensionerna när priserna stiger, dvs. pensionernas värdefasthet, till en början under socialdemokratiskt motstånd. Folkpartiet och centerpartiet har energiskt talat för att folkpensionen skulle höjas varje år och inte bara vartannat år strax före valet, och det har vi också fått igenom. Folkpartiet och centerpartiet har vidare i flera år pläderat för att folkpensionärerna skulle få andel i standardhöjningen även efter 1968. Detta har också så småningom vunnit gehör. Detta är tre exempel, herr Brandt, som visar hur fullständigt orealistiskt det är att i en allvarlig debatt påstå att socialdemokraterna allena har varit pådrivande när det gällt att förbättra folkpensionärernas levnadsvillkor. Jag kan också hänvisa till frågan om beskattning av sidoinkomster. Det är väl uppenbart att inte minst folkpartiet mycket mer energiskt än regeringspartiet har drivit åsikten att folkpensionärerna inte borde beskattas med högre »marginalskatter» eller avdrag än någon annan grupp här i landet.

Det finns t.o.m. fall då en folkpensionär förlorar på att öka sin arbetsinkomst eiler åtminstone mister han praktiskt taget hela arbetsinkomsten. Jag får nästan varje vecka brev från folkpensionärer, som ger konkreta exempel därpå, men det skall jag inte nu gå in på. Om man slår samman allt detta, så är det ett faktum att den procentuella belastningen av folkpensionärernas inkomstökning — inte för alla folkpensionärer men för åtskilliga — är större än samma belastning på människor som förtjänar 1 miljon kronor om året. Det är alltså tydligt att något ytterligare måste göras åt detta problem. Jag medger att det rent tekniskt inte är lätt samtidigt som det delvis är en fråga om tillämpningen av gällande instruktioner. Problemet måste emellertid lösas. Det är rimligt, rättvist och klokt att folkpensionärerna inte avskräckes från att arbeta och skaffa sig sidoinkomster. De skall inte bestraffas om de kan och vill skaffa sig sådana inkomster. Vi inom folkpartiet vill ge frågan om en ändrad behandling av folkpensionärerna i detta avseende mycket hög prioritet i framtiden. Det gäller här ett påträngande spörsmål som <:kräver skyndsam lösning. Helt allmänt vill jag slutligen anknyta till vad jag sade i början, nämligen att vi för vår del förordar en politik som vidgar ramen för samhällsekonomien och för statens och kommunernas finansiella politik. Denna politik vill vi åstadkomma genom sådana ekonomiskpolitiska åtgärder för produktionen och mot inflationen som vi många gånger har diskuterat i denna kammare. Då blir det möjligt att steg för steg komma bort från de snäva förutsättningar för politiken som finns i dag och som är den djupast liggande orsaken till det nuvarande regleringsoch specialskattetänkandet, som i viss mån men inte helt är ofrånkomligt. Då kan vi övergå till ett system som verkar både smidigare och mindre godtyckligt och som i sin tur bidrar till att höja levnadsstandarden och motverka en fortsatt tillväxt av skattetrycket.

Herr talman! Först vill jag säga att jag inte har någon erinran mot den beskrivning som herr Ohlin gjorde av vårt ekonomiska läge så som en bakgrund till dagens debatt. Jag tror att vi ser precis likadant på den samhällsekonomiska situationen i dag och på samma sätt bedömer orsakerna till att man har kommit därhän. Men när herr Ohlin sedan ville göra gällande att det förelåg en motsägelse mellan den skattepolitik högerpartiet hävdar i dag och den vi hävdade tidigare och att vi skulle så att säga ha hoppat av från de löften vi gav i valrörelsen, vill jag bestrida hans påstående. Först och främst tillskrevs vi åtskilligt mer i debatten i höstas än vad vi i själva verket hade föreslagit. Vårt skattesänkningsprogram var både kortoch långsiktigt. Vi framförde vissa krav på skattereformer och skattesänkningar på relativt kort sikt, men det väsentliga i den förkunnelse som vi gick ut med var en långsiktig skattepolitik som sträckte sig fram till omkring 1970 och som vi alltjämt helt vidhåller. Även den kortsiktiga politiken vidhåller vi, men där har vi — så långt är det rätt, herr Ohlin tvingats göra en viss modifiering på grund av den samhällsekonomiska situation där vi just nu befinner oss och som vi inte i höstas med någon säkerhet kunde för utse. Jag vill påminna om alla de frågor som vi riktade till regeringspartiet om hur man där skulle handla efter valet och efter den 1 januari i år och om det skattetryck vi då hade att räkna med. Men på den sidan var man då helt obenägen att ge klara besked. Tiden löper fort. Som oppositionsparti kan vi inte göra de besparingar eller vidta den omprövning av tidigare åtaganden som skulle ha möjliggjort för oss att i dag bedöma skattefrågan på exakt samma sätt som i höstas. Icke desto mindre vidhåller vi fortfarande att det som ett led i den inflationsbekämpande politiken är utomordentligt angeläget att reformera marginalskatterna redan under nästa budgetår. även om vårt förslag är blygsamt — jag sade för en stund sedan att det inte är långtgående — är det ett led i en nödvändig reform i detta hänseende. Den reformen kommer vi att arbeta för, och vi kommer att redovisa de besparingar som gör ett sådant förslag realistiskt och samhällsekonomiskt försvarbart.